Herr talman! Om inte vår partimotion är fullödig i alla avseenden, så gäller detsamma budgeten. Den rymmer inte heller en fullständig redovisning. Det väntas en del propositioner längre fram under vårriksdagen. För innevarande budgetår motsvarar de kostnader som läggs ned på BJLA projektet — som vi har gett klara besked om att vi inte vill att staten skall engagera sig i — ganska bra det belopp som vi nämner. Det är inte riktigt lika mycket, men kostnaderna för det projektet går i höjden! Hans Lindblad kan inte, sin matematiska genialitet till trots, annat än medge att det där sker ett stort penningutflöde, som skulle ha kunnat undvikas om de dåvarande oppositionspartierna, sedermera regeringspartierna, hade varit så pass raska som vi socialdemokrater var när det gällde att ge besked på den punkten. Vår motion går ut på att man skall fullfölja den inriktning som vi gav vår reservation när förra försvarsutredningen avlämnade sitt betänkande. Den innebär en uppföljning av inriktningen i vår reservation till riksdagens beslut. 448 milj.kr. är förvisso en stor summa. Vi skulle önska att vi kunde anvisa ändå större besparingar, eftersom summan trots allt inte är så enorm sedd mot den mångmiljardbudget som vi diskuterar. Det kan inte förnekas att svenska staten under den borgerliga regeringstiden har fått ett oerhört stort budgetunderskott, som inte var tänkbart tidigare. 45 miljarder i underskott —det bör mana oss alla att verkligen bjuda till och hålla utgiftsflödet nere. Vi har gjort vad vi har kunnat, inte minst genom att anvisa den möjlighet som en omstrukturering av försvarspolitiken enligt våra önskningar skulle ge.
Herr talman! Jag kritiserar inte besparingen på 448 milj.kr. Jag räknar bara om den i tjänster och säger att det motsvarar drygt 4 000 personer, som bör dras in fr.o.m. den 1 juli. Jag bortser i det sammanhanget från effekten av trygghetslagarna. Frågan är vilka enheter som skall försvinna.

Herr talman! Jag har ofta i de allmänpolitiska debatterna tagit upp de aktuella sysselsättningspolitiska problemen och då inte minst sådana i Skaraborgs län. Vid dessa tillfällen har jag framför allt försökt beskriva bestående svårigheter för enskilda och utsatta grupper på arbetsmarknaden. I dag skall mitt anförande handla om sysselsättningsproblemen för dem som har det svårast att hävda sig på den öppna marknaden. Under de två senaste åren har vi haft möjligheter att konstatera att allt fler människor fått uppleva stora svårigheter att få sysselsättning. I det här sammanhanget finns det kanske anledning att peka på industrisysselsättningens utveckling under de två senaste åren. Antalet sysselsatta i gruvor och tillverkningsindustri var tredje kvartalet 1976 1153 000, tredje kvartalet 1977 1107 000 och tredje kvartalet 1978 1076 900. Detta betyder att vart femtonde industrijobb i Sverige försvann på två år. Det är två drag som går igen i utvecklingen, nämligen större utslagning och ökad utestängning.

I motionen slås också fast att inför 1979 köar i dag mer än en kvarts miljon människor för att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Jag fick bekräftat hur svår arbetsmarknadssituationen är för tiotusentals medborgare när jag för några dagar sedan deltog i en konferens i Skövde om de handikappades situation på arbetsmarknaden. Som en röd tråd genom hela konferensdagen gick det allvarliga läge som nu har inträtt på arbetsmarknaden för de arbetshandikappade. Där gavs många exempel på vilket svårt gissel arbetslösheten är för många människor. Med oro frågade man sig: Vad kommer att hända med näringslivets utveckling och jobben i framtiden? Till kammarens protokoll vill jag läsa in några av mina anteckningar från en mycket intressant föreläsning av Leif Drambo, samhällsvetare och författare till boken Arbetsmarknadsrevolutionen som kom av sig. ”Mellan år 1965 och år 1976 ökade antalet förtidspensionärer från 150 000 till närmare 300 000. På bara tio år har alltså antalet förtidspensionärer fördubblats. Det finns i dag omkring 25 000 förtidspensionärer under 35 år. För några år sedan räknade man med att det var 10-15 procent av arbetstagarna som löpte risken att slås ut från arbetsmarknaden. De var, som det kallas, ”betingat arbetsföra”. Det motsvarar ungefär 400 000-500 000 personer. Färska undersökningar visar nu att 25 procent löper den risken. Det betyder att en miljon människor på arbetsmarknaden riskerar att slås ut.” Det är klart att regeringens proposition nr 73 med förslag till åtgärder för arbetshandikappade mot en sådan bakgrund endast framstår som en blygsam inledning i ett fortsatt arbete. Den har med rätta också blivit utsatt för hård kritik av socialdemokraterna och de handikappades egna organisationer. Jag kan inte underlåta att erinra om några av de krav som handikapprörelsen har fört fram. Ett av dem är att alla människor som i dag står utanför arbetslivet måste få rätt till ett meningsfullt arbete. Med detta menas att arbetet skall anpassas och utformas efter individens förutsättningar och önskemål. För att uppnå detta krävs kraftfulla åtgärder från samhällets sida. Det krävs långtgående förändringar i arbetslivet — det gäller arbetsmiljön, arbetstiden, prestationskraven, lönesystemet och inte minst demokratin på arbetsplatserna. Jag delar helt handikapprörelsens mening att det krävs kraftinsatser för att det skall vara möjligt att säkra de arbetshandikappades rätt till arbete. Jag delar också handikapprörelsens uppfattning att det behövs en ökad löntagarmedverkan i fråga om planering, inte minst när det gäller utformningen av arbetsplatserna. Men samtidigt vet vi att om samhället skall kunna förverkliga målet arbete åt alla, kommer det att behövas en samordnad planering som sträcker sig över politikens alla områden. Herr talman! I många landsdelar kan vi i dag se hur kommuner har drabbats hårt av strukturoch konjunkturproblem — industrin minskar, sysselsättningen sviktar, arbetssökande har inga möjligheter att komma ut i arbetslivet. Detta kan i sin tur snabbt skapa en ogynnsam befolkningsutveckling i de hårt drabbade kommunerna. Det är därför ganska naturligt att det hos människorna växer fram ökad oro för den framtida utvecklingen på deras hemorter. Dessa människor finns i dag i stor utsträckning i flera regioner i det västsvenska länet. Långtidsutredningen har dessutom kommit fram till att man i dessa län, där mitt hemlän Skaraborg ingår, kommer att förlora drygt 20 000 arbetstillfällen fram till 1983. Om man enbart genom utflyttning skall nå balans på arbetsmarknaden i de västsvenska länen 1983, kommer det, enligt nämnda utredning, att krävas att ca 2,5 96 av de sysselsatta lämnar regionen. Erfarenheterna från de gångna åren har verkligen lärt oss att om vi skall kunna åstadkomma en regional balans som accepteras av de flesta människor, så måste vi ha en positiv industriell utveckling. Det är endast därigenom vi kan få fram nya jobb som kompensation för dem vi förlorar genom strukturförändringar och nedläggningar inom utsatta branscher. I en motion om sysselsättningspolitiken har jag och mina partivänner på länsbänken framhållit att även Skaraborgs län råkat ut för dessa problem under de senaste åren. I motionen pekas på att länet tidigare har kunnat uppvisa tillväxt och en ökning av andelen förvärvsarbetande, medan den aktuella utvecklingen och prognoserna för 1976-1980 däremot pekat mot en minskning. Det är angeläget för mig att betona att det är en oroande utveckling. Detta kommer naturligtvis att innebära ökade svårigheter för de nytillträdande på arbetsmarknaden i länet, särskilt då för arbetshandikappade och för ungdomar, som efter utbildningen söker sig in på arbetsmarknaden, samt för den kvinnliga arbetskraften. Vi kräver därför i motionen att regioner inom länet med ett utsatt sysselsättningsläge skall få inrymmas i stödområdet. Vi är också övertygade om att för att man skall kunna rätta till snedstrukturen av näringslivet i den centrala delen av länet, så måste staten fatta beslut om utlokalisering av statlig verksamhet till Skövde. Ur regionalpolitisk synpunkt är det i dag mycket betydelsefullt att riksdagen kommer att fatta beslut om förläggning av en högskoleenhet till Skövde från den 1 juli 1979. Herr talman! Framtidens sysselsättning i de västsvenska länen måste naturligtvis grundläggas nu. Många nya arbetsplatser behövs om utsatta regioner i denna landsdel skall få en tillfredsställande tillgång till arbete och service. För att driva fram en sådan utveckling krävs en långsiktig planering och samverkan mellan samhälle, näringsliv och samtliga organisationer. Det är också regeringen som omedelbart måste ta ansvaret för att de västsvenska länen skall kunna tillvarata utvecklingsmöjligheterna inom industrin. Herr talman! Vi står inför uppgiften att lösa svåra sysselsättningsproblem på 1980-talet. Vi står inför uppgiften att tillgodose människornas berättigade krav på trygga och meningsfulla arbeten i början på 1980-talet. Vi står inför uppgiften att lösa många och angelägna problem. Mot den bakgrunden är jag övertygad om att det mer än någonsin tidigare krävs en handlingskraftig regering.

Herr talman! Hög kvalitet på den tekniska utbildningen och forskningen är en av förutsättningarna för industrins utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Tillförseln av ny kunskap och välutbildade forskare och tekniker från högskolorna är en förutsättning för industrins egen framåtsyftande verksamhet. Endast om den högre utbildningen ges tillräckliga resurser kan högskolorna fylla denna viktiga uppgift. Forskningsoch utbildningsverksamheten inom en högskola kan i allmänhet inte på kort sikt lösa akuta kriser inom näringslivet. Högskolornas verksamhet är mera långsiktig. Forskningsverksamheten utvecklar nya kunskaper i de grundläggande vetenskaperna, och på denna bas kan nya tillämpningar och en ny teknik skapas. Vunna forskningsresultat får omedelbart betydelse inom grundutbildningen, och de färdigutbildade kan börja sin yrkesverksamhet med en större kunskapspotential. Försummelser inom det här området ger sig inte omedelbart till känna; man torde rimligen kunna räkna med en fördröjning om 10-15 år innan försämrad verksamhet vid högskolorna har resulterat i bristande produktutveckling och allmänt minskad konkurrenskraft ute i näringslivet. En del av näringslivets svårigheter i dag kan antagligen hänföras till olika utbildningspolitiska åtgärder — och brist på åtgärder — under 1960-talet. De misstag som då — det må sägas många gånger — i politisk enighet begicks var av flera slag. Den strävan att skilja på grundläggande utbildning och forskning som utmärkte 1960-talet och början på 1970-talet får allt tydligare konsekvenser vid högskolorna. Principen att tillgodose den kvantitativa studerandeutvecklingen med lärarresurser utan att i motsvarande grad förstärka övriga områden av högskolorna har successivt lett till en kvalitativ uttunning av grundutbildningen och en relativt sett minskad forskningsverksamhet, vilket vi i moderata samlingspartiet ofta påtalat. Det är angeläget att nu vända utvecklingen och snabbt öka högskolornas potential såväl inom grundutbildningen som inom forskningen. Även om dessa åtgärder inte omedelbart löser näringslivets nuvarande problem, utgör de en förutsättning för att Sverige inte drabbas av en fortgående relativ tillbakagång på det tekniska området. De belopp som krävs för en omedelbar och drastisk förändring är utomordentligt små jämförda med de många tusental miljoner som statsmakterna enbart under de senaste åren anslagit för industrisubventioner, där dessutom i många fall möjligheterna till bestående förbättring av vederbörande industris konkurrensförmåga är små eller obefintliga. Det kan i detta sammanhang erinras om att utbildningsutskottet tidigare påtalat den obetydliga ökningen av högskolornas utbildningsoch forskningsresurser. Den bristande anpassningen av anslagen till högskolornas växande behov har dessutom haft till följd att de fasta kostnaderna för personal tagit en allt större del av de totala resurserna. På bildskärmen visas nu en tabell från tekniska högskolan i Lund. Beloppen för gemensamma kostnader avser sådana utgifter som betingas av städning, fastighetsskötsel m.m. Flera orsaker kan anges till denna utveckling. Dels innebär de nya reglerna beträffande anställningsskydd m.m. större åtaganden från myndigheternas sida vad gäller bibehållandet av personal, dels torde anslagen ej till fullo ha tillförts de medel som avtalade löneökningar borde innebära. Följden har som synes blivit den att de resurser som fritt kan användas inom utbildningsoch forskningsverksamheten minskat med nära 30 96 under den redovisade perioden. Dessa medel skall täcka kostnader för materiel, mindre apparatur, böcker, tidskrifter, resor osv. För detta slag av kostnader har emellertid prishöjningarna varit betydande och högre än vad som betingas av den genomsnittliga prisutvecklingen. Högskolornas reella resurser på detta område har därför genomgått en mycket drastisk minskning. Det är föga ändamålsenligt att på dessa områden spara enstaka miljoner, medan samtidigt tusentals miljoner används för att åtminstone tillfälligt reparera de skador som till viss del orsakats av bl.a. bristande teknisk utveckling och innovation i näringslivet. Den tekniska utbildningen och forskningen bör ges sådana anslagshöjningar att den snabbt kan uppnå högsta internationella nivå. För ett litet land som Sverige med höga arbetskraftskostnader är högt tekniskt kunnande och långt driven specialisering den enda möjligheten att överleva i ett allt hårdare konkurrensklimat. De tidigare basnäringarna, där graden av teknologisk utveckling inte alltid varit hög, har utnyttjat en teknologi som numera är tillgänglig för ett mycket stort antal länder. Basnäringarnas överlevnad i Sverige kan inte garanteras genom ständiga subventioner utan endast genom en snabb teknisk utveckling mot en fortgående förädlingsgrad. Högskolorna har i sina anslagsframställningar framfört väl motiverade krav på höjning av basresurserna för utbildningen. Sådana höjningar skulle möjliggöra höjd utbildningskvalitet i form av bättre undervisning i mindre grupper, förnyelse av gammal apparatur, förstärkta biblioteksresurser osv. Inga sådana ökningar står att finna i budgeten. För de tekniska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteternas del har högskolorna framfört väl motiverade krav på förstärkning av basresurser och förstärkningar av möjligheterna att inrätta forskarassistentoch docenttjänster. Beträffande det senare kravet kan anföras att LTH f. n. har sammanlagt tio tjänster av detta slag, medan KTH och CTH har 25 resp. 21. Avsaknaden av tjänster av detta slag gör det omöjligt att tillfredsställande bygga ut forskningspotentialen vid framför allt de senast uppbyggda tekniska högskolorna i Lund, Linköping och Luleå. skall, enligt föredraganden, innebära en kraftig förstärkning av främst forskningsresurserna samt att grundutbildningen hålles på en oförändrad nivå med undantag av vissa särskilt angivna besparingar. Jag noterar red tillfredsställelse intentionerna att främst förstärka forskningen, men de föreslagna anslagen till teknisk utbildning och forskning är, av skäl som jag tidigare nämnt, knappast tillräckliga. De höjningar av anslagen, som enligt regeringen skulle ha gjorts, visar sig vid en närmare granskning vara obetydliga. Om hänsyn tas till förväntade kostnadsökningar för materiel, apparatur och litteratur innebär budgetpropositionens förslag en reell sänkning av resurserna. Med det planeringsoch resursfördelningssystem som gäller för den högre utbildningen måste det lokala förberedande budgetarbetet påbörjas under hösten. Innehållet i budgetpropositionen bildar därefter ett omedelbart underlag för ett definitivt budgetoch planeringsarbete på lokal och regional nivå. Högskolorna gör därför omedelbart jämförande beräkningar, baserade på eget lokalt underlag av det reella utfallet för enheten. Vid dessa beräkningar har, så långt jag nu vet, ett antal både stora och små högskolor kommit till ett annat reellt utfall än det som föredragande statsråd anger. I sitt beräkningsarbete har högskolorna dels gjort beräkningar på av UHÄ efter samråd med statens arbetsgivareverk angivna beräkningsmetoder för löneoch prisomräkningar, dels gjort verkliga beräkningar, baserade på kostnader tjänst för tjänst. Båda beräkningarna pekar entydigt på att löneomräkningsfaktorn är för låg i propositionen. Detta innebär att det reella innehållet för den högre utbildningen och forskningen inte blir det som budgetpropositionen vill ge uttryck för beroende på att högskolorna måste budgetera i enlighet med utfallet av gällande avtal. Av de beräkningar som gjorts vid Lunds universitet framgår att den grundläggande utbildningen, med undantag för yrkesutbildningssektor IV, genomgående får vidkännas vissa minskningar. För forskning och forskarutbildning innebär budgetpropositionen i stort sett inte någon förändring med undantag av en viss ökning för den tekniska fakulteten. Under de flesta anslag i budgetpropositionens bil. 12 under avsnittet högskola och forskning redovisasolika förslag till förstärkningsåtgärder, vilka ej motsvaras av förslag till höjda ramar. Följande exempel visar hur viktig en långsiktig satsning på teknisk utbildning, utveckling och forskning är. Det är välbekant hur den oerhört snabba utvecklingen inom halvledarområdet har revolutionerat hela elektroniksektorn. Den beräkningskapacitet som för två decennier sedan krävde en hel källarvåning, tiotals kilowatt och en stor personal, återfinns numera i fickräknare för en tusenlapp, som drivs med batterier vilka varar något år. Vi ser här början till en totalt ny teknik, där flertalet industrisektorer med hjälp av elektroniken kan förväntas helt förändra sin karaktär. Det är inte i första hand på beräkningsområdet eller på området för administrativ datalagring och databearbetning som stora omställningar är att förvänta; inom dessa områden har utvecklingen redan nått långt och de förväntade utvecklingsriktningarna går mot mindre, billigare och mer energisnål apparatur. I stället är det industrins hela produktionsapparat som kan komma att radikalt omdanas. Dels så, att produktionsmetoderna innebär ett omfattande utnyttjande av minioch mikrodatorer, dels så att produkterna i kraftigt ökad omfattning utnyttjar elektroniska hjälpmedel i sin funktion, t.ex. i regleroch styrsystem. En förutsättning för en gynnsam utveckling i Sverige är att landets kunskaper på detta område står på ungefär samma nivå som den konkurrerande omvärldens. Situationen i Sverige på detta område visar emellertid f. n. brister av olika slag. Genom samverkande orsaker har de tekniska högskolorna under det kritiska decenniet 1955-1965 haft dåliga resurser och uppvisat bristande intresse för halvledarkomponenter. En hel generation ingenjörer har därför kommit ut i industrin med föråldrade kunskaper. Den uppbyggnad av verksamhet inom området som därefter skett, framför allt vid Lunds tekniska högskola, har ännu inte haft möjlighet att nå dithän, att en inhemsk produktion av sådana komponenter i nämnvärd utsträckning kunnat startas. På grund av områdets snabba utveckling finns det anledning av se pessimistiskt på möjligheterna att i framtiden driva en lönsam tillverkning av standardkomponenter i Sverige. Man måste beklaga detta bristande förutseende i svensk industripolitik; få områden torde vara lämpligare i ett land med allmänt hög utbildningsnivå och höga arbetskraftskostnader, vilket vi i moderata samlingspartiet vid olika tillfällen påpekat. Bristen på inhemsk tillverkning innebär att svensk industri hittills varit och kanske kommer att fortsätta att vara helt beroende av utländska leverantörer för de elektroniska system som redan är standard inom många teknologiskt avancerade produktområden. Beroendet av utländska tillverkare har, vad gäller mera specifika elektroniska kretsar med specifika funktioner, s.k. custom design, ytterligare en följd, nämligen att svensk industri tvingas acceptera bestämda villkor av olika slag för att över huvud taget få önskade leveranser. Det är välbekant att t.ex. förbud mot export till vissa länder är ett sådant villkor, som i några välkända fall ställts av amerikanska tillverkare. Omfattande exportökningar kan sålunda förhindras genom dylika villkor. De förluster svensk industri därigenom kan drabbas av är många storleksordningar större än vad som betingas av de för exportförbudet utsatta komponenterna. Det är angeläget att snarast söka undanröja denna nackdel för svensk industri. Sannolikt bör detta ske genom att tillverkning av speciella, mer sofistikerade komponenter sker inom landet. Även om tillverkningskostnaderna därvid skulle bli högre än priset på motsvarande importerade komponenter är denna kostnad under alla förhållanden försumbar i förhållande till produktens totala pris och uppvägs av den handelspolitiska fördelen att inte vara underkastad exporthinder. Vidare skulle en sådan tillverkning stärka svensk industris kompetens och kunskaper på halvledarkretsarnas område, och möjligheterna att gentemot utländska tillverkare uppträda som kunnig och välinformerad köpare skulle öka. Om inte detta sker kan vi förmodas bli ungefär en produktgeneration efter de stora konkurrentländerna. Vad det betyder för vår konkurrenskraft behöver inte ytterligare understrykas. Endast på ett ställe i Sverige bedrivs f. n. en verksamhet på halvledarkretsarnas område av sådan kvalitet, att den kan värdefullt bidra till utvecklingen av nästa generation komponenter. Avdelningen för fasta tillståndets fysik vid tekniska högskolan i Lund bedriver en i Sverige enastående och internationellt fullt konkurrenskraftig verksamhet på detta område, trots att avdelningens resurser i flera avseenden är otillfredsställande. Vad gäller direkta kostnader för driften torde inte större svårigheter föreligga, eftersom den kan finansieras genom anslag från STU och olika svenska industrier. Avdelningen har f. n. sina lokaler inom fysiska institutionen. De nuvarande lokalerna är dels för små, dels föga lämpliga för en forskningsverksamhet av detta slag. Arbete med halvledarkretsar ställer som bekant extrema krav på renhet, dammfrihet osv., och sådana krav kan endast till en del uppfyllas genom ändringar i befintliga lokaler, som byggts för ändamål där speciella krav på annat än ”normal” laboratoriekapacitet inte ställts. Samtidigt som forskningen på området i samverkan med svensk industri genom dylika åtgärder skulle kunna ges förbättrade resurser måste ingenjörsutbildningen få möjilgheter att mera ingående behandla komponentområdet. En förstärkning av resurserna för grundutbildningen skulle möjliggöra detta. Låt mig, herr talman, ta ytterligare ett exempel som visar på betydelsen av teknisk utveckling och forskning. I flera länder, främst industriländer, har ett omfattande utvecklingsarbete påbörjats med syfte att nå väsentligt ökad återvinning av material och utvinning av energi ur avfall. Problemen i anslutning till avfall kommer att bli alltmer betydelsefulla och alltmer beaktade. Den totala årliga kostnaden i Sverige för insamling, transport och behandling av avfall har stigit snabbt de senaste åren och rör sig nu om 1 000 milj.kr. Forskning och avancerat tekniskt nyskapande inom återvinning är aktuella och tacknämliga för Sverige, som redan intar en framträdande plats inom avfallshanteringen internationellt sett. Det är viktigt att vi ser till att vårt läge inom det här området inte försämras och att vi ges möjligheter till att det tekniska och biologiska kunnandet utvecklas ytterligare genom att en professur i återvinningsteknik inrättas. Vid Lunds universitet finns alla de institutioner som kan ge grundkunskaper och de forskningskontakter som behövs för en sådan professur. En fortsatt framträdande plats på det här området innebär säkerligen sparade pengar för samhället och möjligheter för svenska industrier att exportera kunnande och maskiner till andra länder och därmed hjälpa till att hålla vår höga levnadsstandard uppe.

Herr talman! Den folkpartistiska regeringens första och måhända också sista budget på länge har noga penetrerats under den gångna debatten. Jag har väl inga nya argument att komma med, men det som slagit mig både i dag och tidigare är de borgerliga politikernas och den borgerliga pressens väldigt stora förnöjsamhet med den politik som förts. Kritiken från Industriförbundet, Företagarnas riksorganisation och liknande sammanslutningar har också varit påfallande mild, om man jämför med deras utgjutelser om den socialdemokratiska regeringen och dess politik. Trepartiregeringen har lagt grunden för en hygglig utveckling, heter det nu. Grunden till förstärkningen av den svenska ekonomin lades genom beslut under 1977, står det att läsa i finansplanen. Inte är jag någon ekonomisk expert, men jag har svårt att finna täckning för den optimism som präglar budgetförslaget. Budgetunderskottet, som 1975/76 var 3,7 miljarder, har ökat till närmare 45 miljarder. Matpriserna har stigit med 23 926 under den borgerliga regeringstiden, industriinvesteringarna har minskat med nästan 30 26 och statsskulden har ökat med 50 miljarder. I stället för ekonomisk tillväxt har vi fått ekonomisk tillbakagång. Arbetslösheten har fördubblats osv. Det är klart att om man kört ekonomin i botten, så är varje liten förändring till det bättre något att glädjas åt. Den kraftiga utgiftsökningen kan delvis förklaras av insatser för att hålla sysselsättningen uppe. De väldiga belopp som utgått utan några egentliga bindningar motsvaras dock inte av de resultat som uppnåtts. Den tidigare borgerliga regeringens inbördes kiv och förhalningstaktik beträffande energipolitiken har även i onödan ökat den ekonomiska bördan. I slutet av förra året gavs klartecken om att Forsmark 3 får fortsätta att byggas i normal takt igen. Det var ett glädjande besked för de hundratals byggnadsarbetarna, som alltsedan regeringsskiftet 1976 fått arbeta under svår ovisshet om hur det skulle bli. De utfärdade varslen har kunnat återtas och de avskedade erbjuds nu anställning igen. Detta är gott och väl, men vilka enorma summor har inte detta hattande i kärnkraftsfrågan kostat de svenska skattebetalarna! Hela den noggrant förberedda och resursutnyttjande planeringen av kärnkraftverket har helt förryckts. Att bedriva arbetena på sparlåga och i snigelfart hörde heller inte ihop med ett rationellt byggande. Att avskeda folk och sedan återanställa dem igen kan inte sägas vara klok politik. Tänk om det varit den socialdemokratiska regeringen som burit sig åt på det sättet — vilket ramaskri skulle det inte då blivit i massmedia och framför allt i den borgerliga pressen! Nu slätar man över så gott det går, även om de folkpartistiska landsortstidningarna tyckte att det gick för långt när det påstods att gränsen för ett kärnkraftssamhälle skulle gå mellan det tionde och elfte aggregatet. Det hade varit bättre om regeringen haft mod att klart deklarera att F 3 skall få byggas färdigt, men man är ju numera luttrad i fråga om dunkla besked i den här frågan. I alla fall får arbetena fortsätta tills vidare. De flesta tolkar det dock så att bygget får fullföljas, och jag hoppas att det kommer att bekräftas i I april 1978 ingav Forsmarks Kraftgrupp AB ansökan om att få ladda Forsmark 1. Regeringen slet med frågan tills man kom på den geniala kompromissen att låta borra ytterligare några hål i den svenska berggrunden. Regeringen Ullsten vågar inte göra annat än fullfölja detta, trots att det dröjer tiotals år innan det blir aktuellt med någon slutförvaring av avfallet. Man har med andra ord gott om tid att i lugn och ro undersöka bergets hållfasthet på olika ställen. Varje dags försening av laddningen kostar stora pengar i onödan. Nog borde en regering som talar om sin ekonomiska framsynthet inse detta och inte låta miljonrullningen fortsätta. Vi behöver pengarna till så mycket annat. Fortfarande ligger arbetslöshetssiffrorna på en alltför hög nivå. I Uppsala län var i slutet av december 2 118 personer registrerade som arbetslösa vid förmedlingarna. Det var en ökning från föregående månad och från samma månad året före. Antalet lediga platser var också färre än i november. Den största andelen arbetssökande var kvinnor och ungdomar under 25 år. De handikappade är också en grupp som inte har lätt att få jobb i en lågkonjunktur. Stora förhoppningar ställdes till sysselsättningsutredningens förslag och regeringsutfästelser om krafttag. Besvikelsen blev stor över det magra resultatet trots alla vackra löften. I en partimotion har socialdemokraterna därför föreslagit en väsentlig förstärkning av arbetsförmedlingarnas resurser, så att de på ett effektivare sätt skall kunna ägna sig åt de handikappades speciella problem på arbetsmarknaden. Ståloch träindustrin i norra Uppland har haft några besvärliga år med stora personalreduceringar till följd. Vi har den extremt låga industrisysselsättningen i Uppsala, bara 12 ?» mot riksgenomsnittets ca 30 2. I södra länsdelen kännetecknas arbetsmarknadsläget av bristande sysselsättningsmöjligheter för kvinnor. I en partimotion har socialdemokraterna krävt kraftfulla åtgärder för de anställda i ståloch gruvindustrin. Initiativ måste tas för att bemästra strukturproblemen och trygga sysselsättningen. SSAB:s strukturplan kompletterad med generaldirektör Rehnbergs tilläggsförslag måste därför genomföras. Likaså måste för specialstålindustrin en övergripande utvecklingsplan framläggas. För de orter som ändå drabbas måste ersättningsindustrier komma till stånd. Arne Geijer redovisade i september förra året ett förslag till samordning av de olika handelsstålverken, och det får inte fuskas bort. Det blev hans sista stora arbetsinsats. Må det tillåtas mig att uttala min aktning och stora uppskattning av Arne Geijers livsgärning för svensk arbetarrörelse och även för landet. Jag beundrade honom för hans stora kunnande men kanske än mer såsom människa och riksdagskamrat. Med sitt lugn, sin saklighet och sin förmåga att alltid stå med båda fötterna på jorden fjärmade han sig aldrig från den bruksmiljö han växte upp i. Han fick som LO-ordförande det finaste jobb en arbetarpojke kan få. Arne Geijer var en av de finaste arbetarpojkar man kan tänka sig.

Herr talman! Mycket vore att bemöta i Nils Hjorths anförande. Han talar som vanligt mycket vårdslöst om energifrågan. Också hans syn på ekonomin och budgetunderskottet finns det anledning att bemöta. Men jag skall först säga det jag har tänkt säga, och sedan får jag se om det blir tid över. Det är något egendomligt med socialdemokraterna och deras argumenteringskonst. Andra partier vill skapa ett samhälle så bra som möjligt för alla medborgare — övertygelsen om att alla grupper i vårt land har ett berättigande är vägledande. Kommunisterna talar ibland om arbetsköparna förstås och pådyvlar dessa och kupongklipparna, som man säger, en massa invektiv. Men vi tar väl inte kommunisterna så allvarligt. Vi ler väl i stället litet förstrött. Kommunisterna har den där jargongen. De är dessutom ganska ofarliga. Men värre är vad socialdemokraterna säger. Det är ett stort parti och skulle de få majoritet i kammaren och i valmanskåren skulle dess politik bli förödande på flera avsnitt, det vet vi — särskilt för de grupper som finns framför deras skottglugg. Då kommer jag till det jag började med: socialdemokraternas egendomliga argumentering. Socialdemokraterna måste alltid ha en hackkyckling, och som så många gånger förut är det jordoch skogsbrukarna som skall angripas. Vissa fackförbund träder också till för att blåsa i stridsluren. Så har man gjort denna vinter vad angår skogsråvaran. Så gjorde man på 1960-talet då man till varje pris skulle lägga ner jordbruk och få bort så många brukare som möjligt. Låt oss se litet närmare på det här med skogen. Jag är fullt införstådd med behovet av råvara från skogen för att trygga sysselsättningen för skogsarbetarna och industrin, vilket ger förutsättningarna för exportinkomster. Då nu f. d. statsrådet Thage Peterson rycker ut och påstår att skogsägarna måste ta sitt ansvar, behöver han inte undervisa om detta —- inte den aktive skogsbrukaren som vet sitt ansvar och alltid har vetat detta. Han måste också avverka för att klara sitt levebröd. Jag vill gärna medge att det finns en ägarekategori som inte alltid tar det där med avverkning på allvar, och det är de skogsägare som bor i stan. Låt oss kalla dem trottoarskogsägare. Det sker också vissa försummelser på fastigheter som ägs av sterbhus. Ingen av de här kategorierna vill jag försvara då de missköter sina fastigheter. Men socialdemokraterna skall i detta sammanhang akta sig för brösttoner. Många trottoarbönder tillkom under den nedläggningsvåg som gick över den svenska landsbygden på 1960-talet. Vi skall nu tro att en ny jordförvärvslag kommer till rätta med de här problemen och i viss mån även med sterbhusen. Det skall bli intressant att se hur socialdemokraterna kommer att ställa sig i den här frågan. Det verkar som om socialdemokraterna och vissa fackförbund vill underblåsa en socialiseringsdebatt. Pappersindustriarbetareförbundets ordförande Roine Carlssons uttalande går knappast att tyda på annat sätt, då han säger att om inte skogsbönderna nu ställer upp bör de frånträda som ägare. Klarare besked kan vi knappast få. Men blev inte vissa fackföreningsordfö rande och ledande socialdemokrater brända av tidigare förd debawu efter samma mönster? Jag är övertygad om att såväl fackliga ledare som skogsägare bäst löser de uppkomna problemen om de kan tala till varandra på ett förnuftigt sätt. Skulle det finnas ett förråd av avverkningsbar skog hos privata skogsägare i dag, så skall vi bara vara glada. Det är bra att ta till när skogskonjunkturen vänder uppåt, och det är en tillgång för landet. Det finns naturligtvis avverkningsbar skog och reserver även i bolagens och domänverkets ägo, men under högkonjunkturens sista år högg man väldigt kraftigt där. Det ser vi av stora kalhyggen och planteringar, vilka inte gått särskilt bra. Den kampanj som skogsägarrörelsen och skogsvårdsstyrelsen bedriver för att öka uttagen är jag övertygad om skall ge resultat. Vi kan heller inte bortse från att det är en besvärlig vinter i år. Den kalla väderleken och den myckna snön har medfört att det är svårt för skogsarbetaren både att avverka och att driva ut timmer och övriga sortiment. Sakförhållandet är dock att mycket virke kommer fram trots dålig och i många fall obefintlig företagsekonomisk lönsamhet. Jag hoppas det är klart för kammarens ledamöter att gallring av ungskog - där sortimentet i stort sett blir massaved i dag — är olönsam. Den som levererar sådan skog med lejd hjälp får med nuvarande arbetskostnader i regel vidkännas en kostnad för virkesförsäljningen. Men här har den självverksamme skogsägaren, den som hugger själv, möjlighet att få en arbetsförtjänst. Det är dit vi vill komma. Det är denna kategori som vi vill ha fler av: En viss återhållsamhet i fråga om slutavverkningen kan vi väl finna på grund av de svåra insektsangrepp som drabbar skogsplanteringar i dag. Folk drar sig för att lägga ut ett hygge som de vet att de inte kan plantera under flera år framåt. Tro inte att jag vill införa DDT-användning igen, men det är livsviktigt för vår skogsnäring att forskningen snarast kan komma fram med ett ersättningsmedel. I annat fall har vi verkligen anledning att se framtiden an med viss vånda. Jag har tagit del av några motioner från socialdemokratiskt håll som berör skogsoch jordbrukspolitiken. Det är dels partimotioner, dels kommittémotioner. Ja, där finns inte precis någon vänlighet mot det enskilda skogsoch jordbruket. Jag kan ta exempel från partimotionen som ondgör sig över att propositionen 1978/79:101 ställer pengar, 200 milj.kr., till lantbruksstyrelsens förfogande som en rörlig kredit i riksgäldskontoret. Medlen skall disponeras för fastighetsförvärv. Det här initiativet togs under trepartiregeringen, och om jag minns rätt var dåvarande jordbruksministern beredd att föreslå en större summa till detta ändamål. Anledningen till förslaget är att det av olika anledningar f.n. utbjuds avsevärda arealer mark, främst skogsmark, till försäljning. Såväl den tidigare som den nuvarande jordbruksministern har ansett det vara angeläget att ta till vara de möjligheter som härigenom erbjuds att förbättra ägostrukturen i skogsbruket och förstärka kombinerade jordoch skogsbruksföretag med skogsmark. Marken bör alltså i första hand tillföras bestående lantbruk eller användas för byte med andra skogsägare. Nu är inte socialdemokraterna emot att föreslagna medel ställs till lantbruksstyrelsens förfogande för inköp av mark. Men man accepterar inte att man lägger denna mark till bestående lantbruk. I tabeller visar man då att privatskogsbruket består av småenheter som på grund av form och belägenhet är svåra att utnyttja rationellt. Sedan för man en argumentering som går ut på att ägaren inte har sin grundinkomst från skogsbruket, han är inte bosatt på fastigheten, han är gammal och har pension och ATP som grundinkomst. Det passar inte heller att han har viss inkomst från jordbruksproduktion. Sedan ger man privatskogsbruket i mitt hemlän en känga för att det inte avverkat tillräckligt. Privatskogsbruket har inte tagit ett berättigat samhällsekonomiskt ansvar för virkesleveranser. Så kommer man till slutklämmen, att tar inte privatskogsbruket detta ansvar, skall marken inte heller tillföras det, utan då skall domänverket ha den i första hand. Ärade kammarledamöter, det är en hård dom över alla de självverksamma lantbrukarna, alla dem som så gärna behövde lite skogsmark för att få en bättre året-runt-sysselsättning och samtidigt en säkrare utkomst. Samtidigt som det blir en levande bygd. Men det är inget för ledande socialdemokrater. Jag har nu nämnt något om socialdemokraternas skogspolitik och den negativa inverkan den skulle få om den fick realiseras. Tar man så en hastig genomlysning av vad socialdemokraterna vill göra på den andra delen av lantbrukssidan — själva jordbruket — så speglar den också en njugghet av samma format som i fjol. I fjol tog man 20 2, av samtliga besparingar från jordbrukshuvudtiteln. Det överträffades endast av nedprutningar på försvarsområdet. Någon procentuell fördelning i årets förslag har jag inte gjort, men mycket talar för att något likande har ägt rum i år. De minskar på de redan hårt neddragna anslagen till forskning vid lantbruksuniversitetet. De vill vidare att kursverksamhet och rådgivningsverksamhet skall bekostas av jordbrukarna själva och en hel del andra förslag. Herr talman! Jag har ändå en förhoppning att socialdemokraterna till sist skall förstå att det kombinerade jordoch skogsbruket är ett livsvillkor för bygderna i vårt land, om vi över huvud taget skall klara servicen och ge underlag för denna i de mindre tätorterna. Samtidigt som lantbruksnäringen som sådan är en fundamental hörnsten för ekonomiska trygghet och försörjning. Några sekunder till, herr talman. Jag kan inte låta bli att bemöta Nils Hjorth när han ironiserar över borrhålen som onödiga. Jag vet inte om de är så onödiga. Under trepartiregeringen var det i alla fall ständiga frågor från Ingvar Carlsson och Olof Palme om varför man inte satte i gång aggregaten så fort som möjligt, hur mycket man slösade i pengar räknat för varje dag de stod stilla. Men sedan regeringsskiftet har det inte varit några frågor. Jag vet inte om det beror på att det är en folkpartiregering.

Herr talman! Jag tyckte jag var så hovsam i mitt anförande. Jag vill inte dra på mig några repliker med tanke på de kamrater som väntar på att få tala innan klockan blir 24 i natt. Men eftersom Bertil Johansson åberopar mig skall jag i alla fall säga någonting. Först och främst vill jag säga att det är en konstig opposition vi har. Det verkar som om socialdemokraterna fortfarande skulle sitta kvar i regeringen. Varken från centerpartiet eller moderata samlingspartiet finns någon opposition mot den nu sittande regeringen, utan det är opposition mot det största oppositionspartiet, medan man är påfallande undfallande mot den liberala regeringen. Så var det borrhålen: Jag säger inte att de är onödiga, men man har gott om tid att undersöka den svenska berggrunden för en slutlig förvaring av avfallet. Man skall däremot inte fördröja laddningen i onödan — det är det som kostar pengar. Vi har gott om tid — 10, 20 eller kanske 25 år — innan det är aktuellt med en slutförvaring. Under den tiden kan vi i lugn och ro undersöka berggrunden och få en säker förvaring.

Herr talman! Socialdemokraterna har hela tiden fört energipolitiken med den argumenteringen att vi har tiden på oss, 10-20 år, innan vi skall slutgiltigt förvara avfallet. Men vi säger, min gode vän Nils Hjorth — som jag tycker så mycket om i andra sammanhang men inte i energifrågan — att vi först och främst måste ha säkerhet innan vi sätter i gång fler kärnkraftverk. Vi kan inte överlåta åt en kommande generation att om 10, 20 eller 30 år gräva ner avfallet när det är lika oklart då. Det är detta som är skillnaden mellan oss, och på den punkten kan vi tydligen inte bli eniga.

Herr talman! När man lyssnar på årets allmänpolitiska debatt här i riksdagen behöver man inte vara rädd för att något geografiskt område blivit glömt eller några vallöften blivit glömda. Men det finns vissa tendenser i samhället som starkt oroar mig som medlem av riksdagen. Då tänker jag närmast på relationerna mellan människor. På något sätt har vi fått in ett främlingskap i samhället, och vi har fått in nya gränser, som omger oss och som hindrar oss att utvecklas som människor. På nära håll har jag upplevt t.ex. hur arbetslöshet förändrar människorna. Att inte ha ett arbete att gå till skapar meningslöshet i livet, och det ger mindervärdeskomplex. Plötsligt får man en ovän i en gammal arbetskamrat som får stanna kvar på arbetet när man själv blir permitterad. Män, som ofta har funnits ute i arbetslivet under längre tid än kvinnor, börjar en ny diskussion om att kvinnor gärna kan stanna hemma i stället för att vara ute på arbetsplatsen och konkurrera med dem om arbete. Unga personer som inte fått vanan i sin hand får nöja sig med att gå på beredskapsarbete i stället för att lära ett yrke för livet. Familjemedlemmar som alltid älskat varandra börjar slita på varandra därför att de får höga kostnader för vardagen och oroas för tryggheten i arbetet. Kvinnor som behöver ha ett förvärvsarbete får nöja sig med ett deltidsarbete utan befordran och utveckling mot ett aktivare yrkesliv. Och de glider snart in i ett nytt tänkande om arbetets värde. Alla de här tendenserna och förändringarna av människor har jag mött i min omedelbara närhet i den kommun där jag är bosatt, Borlänge, som har 600 arbetssökande f. n. och också är föremål för stora strukturförändringar inom sin tunga industri. Gamla ståloch järnbruksarbetare som har stora kunskaper i den tillverkningen har plötsligt blivit tafatta och nybörjare, därför att de har beordrats till en helt ny arbetsmiljö. Gruvarbetare från Grängesberg och Blötberget känner större osäkerhet ovan jord än nere i gruvan när de numera blir sittande som bilförare flera timmar om dygnet för att åka till en ort och skaffa sig arbete. Osäkerheten gör också att de blir nya människor inom sin egen familj. Det gamla samhället, som de alltid har levat i, förändras när industrier lägger ner och servicen upphör. Ungdomar börjar plötsligt vantrivas och tvivla på politiker. Jag vill gärna rekommendera den nuvarande regeringen att åka till Horndal i Dalarna. Det är ett samhälle som jag nu har försökt skildra, där människor envist har försökt att behålla sin gamla miljö, men nu också har börjat tvivla på politikernas makt att kunna göra någonting. Atmosfären hårdnar, och olika grupper spelar ut varandra. I den här situationen skall det också finnas plats för barn och ungdomar, som bör få kunskaper om hur solidariteten skall fungera i framtiden. I ett hårdare samhälle, som nu uppstår, ersätter ofta de kommersiella krafterna människornas känslor för varandra. Kulturlivet tunnas ut och vi har svårt att få fram solidaritetskänslor för varandra. Därför är socialdemokraternas krav så viktigt — att vi skapar arbete åt alla, För att förkorta mitt inlägg vill jag gärna instämma i de krav som från socialdemokratiskt håll framfördes i gårdagens debatt och understryka kravet på arbete åt alla. I en motion till årets riksdag har jag och några kamrater pekat på ett främlingskap som uppstår mellan olika åldersgrupper. Vilever var för sig, och till slut blir vi som skuggor som flyr förbi varandra. De unga känner inte till hur kropp och själ förändras hos en äldre människa, och många unga blir nära nog rädda för åldersförändringar, på grund av att de så sällan finns i närheten av äldre personer. Hos många äldre finns en inneboende rädsla för ungdomar, därför att de inte vet hur de blir behandlade av dem. Ändå vet vi att äldre behöver ha kontakter med barn och ungdom för att utvecklas som människor. Det här är en fråga som många av oss politiker flytt undan, men själv anser jag att problemen nu blivit så stora att vi måste uppmärksamma dem, tänka över hur vi planerar vårt samhälle och vad vi kan göra för att förena olika åldersgrupper. Tryggheten för äldre personer består inte enbart i att ha en vårdplats utan också i att få dagliga kontakter och bevis för att äldre människor har något att ge den nya generationen. Barn måste också få bevis från oss vuxna på att vi behöver dem för att utvecklas som människor. Jag hoppas att regeringen när den lägger fram sin aviserade proposition om ”Insatser på barnkulturområdet” tar med de här synpunkterna, eftersom de i många avseenden är grundläggande för att vi skall kunna förbättra barnens kulturella miljö. Solidariteten är djupt förankrad hos oss socialdemokrater, och många andra partier lånar just den beteckningen. Jag hoppas att kampen för ökad solidaritet mellan olika åldersgrupper kan omfattas av många politiska beslut i framtiden.

Herr talman! Västmanlands län har under det senaste årtiondet undergått en förändring som är ganska dramatisk. Från att ha varit ett av de mest expansiva länen i vårt land under 1950 och 1960-talen med en befolkningsökning på omkring 30 000 vartdera årtiondet, så är Västmanland i dag ett av de två län som fått en minskad befolkning under 1970-talet. Industrins efterfrågan på arbetskraft har minskat, och Västmanland har under 1970-talet fått en nettoutflyttningsförlust på ca 9 500 personer. Genom den kraftiga inflyttningen av unga människor under 1950 och 1960-talen har Västmanland en ung befolkning, och det kanske svåraste problemet i vårt län i dag är att de många ungdomarna har stora svårigheter att få arbete. Orsaken till sysselsättningsminskningen i länet är att det drabbats hårt av konjunkturoch strukturförändringar inom stålindustrin, inom den verkstadsindustri som levererar utrustning till gruvoch stålindustrin, inom stålgjuteribranschen och inom vissa verkstadsföretag i övrigt. De stora problem som drabbat den mellansvenska gruvindustrin och som först drabbade Norberg har under de senaste åren främst gett sig till känna i Riddarhyttan, där verksamheten vid Bäckegruvan dragits ner till ett minimum och där Fagersta AB nu önskar avveckla verksamheten från sommaren 1979. Länsstyrelsen har i sin utvärdering av stålindustrins framtida utveckling framhållit att malmbaserad specialstålstillverkning bör försörjas med malm från gruvor i Bergslagen, detta med hänsyn till de höga kvalitetskrav som ställs på dessa malmer. Vid Hindersmässan i Örebro förra lördagen framhöll också förre NJA-chefen, professor John Olof Edström, att det måste vara ett vågstycke från både kvalitetsoch kostnadssynpunkt att basera specialstålet på köpt skrot, eftersom importen av skrot kommer att försvåras. För framtiden måste den goda tillgången på svensk järnmalm, kombinerad med rätta framställningsprocesser, bilda grundvalen för en konkurrenskraftig svensk stålproduktion. Därför bör de aviserade gruvnedläggningarna i Dannemora, Grängesberg och Riddarhyttan icke komma till stånd. Det är angeläget för framtiden att trygga verksamheten vid dessa gruvor liksom vid Norbergsfälten. Detta har också framhållits i den socialdemokratiska partimotionen om ståloch gruvindustrin. Där sägs att inga nedläggningar av gruvdriften får beslutas — oavsett ägarförhållandena — med mindre än att den arbetsgrupp som Gruvindustriarbetareförbundet, Metallindustriarbetareförbundet, berörda tjänstemannaorganisationer och det socialdemokratiska partiet tillsatt har fått möjlighet att bedöma gruvdriftens fortsatta bestånd. Någon vattenfyllning av Bäckegruvan sommaren 1979 får det absolut inte bli fråga om. Nuvarande ägares dispositioner från företagsekonomisk synpunkt får ej avgöra framtiden för gruvorna i Bergslagen. I stället bör ökade insatser i form av en omfattande prospekteringsverksamhet göras. I den socialdemokratiska partimotionen pekas också på de positiva effekter för de mindre järnmalmsgruvorna som ett bättre utnyttjande av masugnen i Spännarhyttan skulle innebära. Masugnen ligger i centrum av de mellansvenska gruvfälten och kan förses med råvaror till ett acceptabelt pris, och där kan med små kostnader uppnås en effektiv produktion. Skapa ett metallurgiskt centrum i Spännarhyttan! Detta har också flera utredningar, bl.a. utredningarna i industridepartementets regi framhållit. Jag måste säga som professor Edström gjorde vid Hindersmässan i Örebro att man inte kan låta bli att förvånas över att det går så trögt med utformningen av detta. Det verkar som om industridepartementet blivit handlingsförlamat. Av betydelse för gruvindustrins framtid är också utvecklandet av ny teknik. Sala International ligger här mycket långt framme, men företagets problem är att gruvindustrin i dagsläget inte genomför nämnvärda nyinvesteringar. För att man med framgång skall kunna marknadsföra den nya tekniken på exportmarknaden borde en referensanläggning installeras i någon gruva i Sverige. Om vi hade haft en strukturfond, som socialdemokraterna föreslagit, hade detta kunnat göras i dag med statlig medverkan, och därmed skulle man på ett konstruktivt sätt ha hjälpt Sala International AB i dess svåra situation samtidigt som man bäddat för framtida exportframgångar. Den konjunkturförbättring som kan noteras har reducerat de akuta problemen inom stålindustrin. Det samarbete mellan olika företag som börjar ta form mellan Surahammars Bruks AB och SKF, Surahammars Bruks AB och Sandvik AB samt Fagersta AB och Sandvik AB torde leda till strukturella förbättringar inom näringsgrenen. Huruvida det kommer att innebära några ytterligare sysselsättningstillfällen är det i dag vanskligt att säga något om. Däremot bör det på sikt innebära ett effektivare utnyttjande av produktionsresurserna och därmed förbättrad ekonomi. De grundläggande problemen kvarstår dock, och i ett gemensamt uttalande från Metallindustriarbetareför bundet, Industritjänstemannaförbundet och Sveriges arbetsledareförbund krävs att statsmakterna vidtar åtgärder för att ge branschen långsiktig konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Enligt förbunden kan ansvaret för branschens framtid inte helt åläggas de enskilda företagen. Stålindustrins utveckling kräver också i Sverige som i andra länder ett aktivt engagemang från samhällets sida. När det gäller Hallstahammars AB innebär regeringens besked att staten inte kommer att engagera sig i de mindre handelsstålverkens problem ett hårt slag. Det kommer med all sannolikhet att innebära slutet för Hallstahammars AB, såvida vi inte snart få en mer handlingskraftig regering. Industriministerns besked den 20 december 1978 att regeringen inte hade för avsikt att medverka till någon förändring i branschen och att man inte heller avsåg att ta några andra initiativ för att påverka utvecklingen är oroande för framtiden. Här har Arne Geijers utredning kommit med förslag till lösningar på de mindre handelsstålverkens problem, förslag som de mindre verkens ägare, företagsledningar, fackliga organisationer och Svenskt Stål AB:s företagsledning ställt sig bakom. Men regeringen avsvär sig tydligen ansvaret för utvecklingen i denna bransch, ansvaret för sysselsättningen för tusentals människor i Boxholm, Smedjebacken och Hallstahammar, och äventyrar därmed hela orters framtida existens. Man hänvisar till förbättringen av konjunkturen. Så kortsiktigt handlar en regering i folkpartiets Sverige. Den svenska stålgjuterinäringen kämpar i dag med stora problem på grund av mycket lågt kapacitetsutnyttjande. Eftersom endast hälften av kapaciteten utnyttjas är detta inte enbart ett konjunkturbetingat problem utan här föreligger en överkapacitet. Stålgjuteribranschen karakteriseras av relativt stark splittring, och industriverket har nu under snart sex år arbetat med problem inom området. Efter bl.a. en rad s.k. delbranschstudier och överläggningar med företagen har industriverket funnit flera områden där det genom strukturella förändringar är möjligt att förbättra företagens utvecklingsmöjligheter. Det finns sålunda redan i dag underlag för branschplanering. Som framhålls i den socialdemokratiska partimotionen om stålindustrin bör regeringen snarast utarbeta och presentera planer för järnoch stålgjuteriindustriernas utveckling. I Kolsva finns vårt lands största stålgjuteri, och detta måste vara ett av de företag som man skall satsa på. Tillgången på energi är grundläggande för de svenska stålverkens etablering och utveckling. I modern processindustri är tillförlitlig energitillförsel av avgörande betydelse. Det är därför väsentligt att landets långsiktiga energipolitik läggs fast och får en inriktning som tillgodoser industrins behov och möjliggör dess vidareutveckling. ASEA är länets största företag och AB Asea-Atom bedriver sin verksamhet i Västerås — därför är energifrågorna av stort intresse för vårt län. Staten är hälftenägare i Asea-Atom, och gällande avtal mellan staten och ASEA har sagts upp. Det är angeläget att riktlinjerna för Asea-Atoms fortsatta verksamhet snarast blir fastlagda. Eftersom enighet nu tycks råda om att vi under ett antal år framöver måste ha kärnkraft i vårt land, är det utomordentligt viktigt att slå vakt om den internationellt sett unika kompetens som Asea-Atom har vad gäller utveckling av kärnkraft för såväl elsom värmeproduktion eller en kombination av dessa användningsområden. Energikommissionen redovisar i sitt betänkande den nuvarande energibeskattningens utformning och möjligheter till förändringar mot en mer neutral beskattning. Ett genomförande av en mer neutral energibeskattning bör vara ett användbart medel för att åstadkomma bättre balans mellan inhemska och importerade energiformer samtidigt som en sådan omläggning gynnar vår inhemska elindustri. Näringslivet i Västmanland är relativt ensidigt. Därför är det för oss som bor i länet angeläget att slå vakt om varje arbetstillfälle som bidrar till att differentiera länets arbetsmarknad. Försvarets fredsorganisationsutredning har föreslagit en nedläggning av flygflottiljen F 1, vilket får betydande konsekvenser för Västerås kommun och länet som helhet. Omkring 400 arbetstillfällen bortfaller, och Västmanland blir det enda länet i vårt land utan militärt fredsförband. Det ser ut att finnas en över partigränserna enig västmanländsk riksdagsgrupp emot detta utredningsförslag. Denna månad skall en proposition föreläggas riksdagen. Om regeringsförslaget innebär en nedläggning av F 1, kommer vi att motionera emot detta, eftersom vi anser att det bl.a. ur regionalpolitiska och arbetsmarknadsmässiga synpunkter finns andra alternativ. Det är viktigt att bryta den nedåtgående trenden för sysselsättningen i Västmanland. Som framgått av mitt anförande finns det många åtgärder som omgående kan vidtas, och jag skulle kunna peka på ytterligare sådana för träindustrin i Skinnskatteberg och tegelindustrin i östra Västmanland. Det finns en framtid för industrin i vårt län, men för vissa delar av den är det en förutsättning att regeringen snarast tar initiativ. Och det är bråttom, eftersom länsstyrelsen bedömt att det behövs 12 000 nya jobb till 1985 enbart för att ge nuvarande befolkning arbete och samtidigt uppnå en rimlig yrkesverksamhetsgrad för framför allt kvinnorna. Länet har ett bra läge i den inre Mälardalen med korta avstånd till rikets huvudstad. I en motion har jag tillsammans med några partikamrater från Västerås och Eskilstuna pekat på möjligheten att med en satsning på snabbtåg förkorta resorna, exempelvis Stockholm-Västerås med nära en halv timme. Därmed skulle en del av den expansion vi har i Stockholmsområdet kunna komma de inre delarna av Mälardalen till del, eftersom restiderna då inte blir längre än till ytterområdena i Stockholm. Detta skulle genom t.ex. ökad offentlig förvaltning kunna bidra till en mer differentierad arbetsmarknad i Västmanland, som är ett av de län som icke fått del av den statliga utlokaliseringen av ämbetsverk och myndigheter. Herr talman! Det fattas inte idéer och förslag. Men vad som nu krävs är en politisk vilja att utveckla — och inte avveckla — Sverige som industriland. Det är vi i Västmanland beroende av.

Herr talman! Jag ägnar några minuter åt tekoindustrin. Tekoindustrin i Älvsborgs län har gamla traditioner och är särskilt i Sjuhäradsbygden av helt avgörande betydelse för sysselsättningen. Av landets totala produktion och sysselsättning inom tekobranschen svarade Älvsborgs län år 1975 för omkring 35 96. Utvecklingen inom tekobranschen har medfört stora sysselsättningsproblem för länet. För att belysa storleksordningen på de problem som det här gäller vill jag peka på att nedgången inom länets tekoindustri hittills under 1970-talet varit betydligt större än neddragningen inom hela landets varvsindustri. Mot den bakgrunden kräver länets invånare att kraftfulla åtgärder vidtas för att förhindra en fortsatt minskning av antalet sysselsatta inom tekobranschen i Älvsborgs län. Dessa åtgärder bör vara utformade på ett sådant sätt att tekoindustrin i länet kan återfå en rimlig stabilitet och ge möjligheter till fortsatt sysselsättning. Länets tekoindustri utmärks av att den omfattar både stora och mycket små företag. Tekoindustrin som helhet består av små företag jämfört med övriga branscher. År 1976 fanns endast ett tekoföretag med mer än 500 anställda. Antalet företag i länet med mer än 200 anställda var 13 inom textilindustrin och 4 inom konfektionsindustrin. Sjuhäradsbygden drabbas mycket hårt av den snabba strukturomvandling som nu pågår inom tekoindustrin. Ca 10 000 tekojobb kan antas försvinna från regionen till år 1985, om inga åtgärder vidtas. Jag finner det angeläget att tekodelegationen lägger fram förslag som syftar till en helhetslösning av branschens problem. Det skulle för länets del innebära att länets tekoindustri skulle få möjligheter till en långsiktig planering av investeringar och rekrytering av personal. Med en miniminivå som grund bör även en översyn göras av den grundtextila produktionen, så att denna står i samklang med den fastlagda nivån. Eftersom den svenska marknaden har minskat, är det av särskild betydelse att branschen ges ökade möjligheter att kompensera detta genom ökad export. Den erfarenhet och yrkesskicklighet som finns inom länets tekoindustri måste tas till vara. Sjuhäradsbygden bör även fortsättningsvis kunna vara centrum för svensk tekoindustri. Min hemkommun Mark är den kommun inom landet som har den största andelen tekosysselsatta i förhållande till antalet industrianställda. År 1976 var enligt arbetsmarknadsstyrelsens utredning drygt 3 700 personer inom Marks kommun sysselsatta i tekoindustrin. Dessa 3 700 personer utgjorde 77 926 av antalet industrisysselsatta i kommunen. Näringslivet i Sjuhäradsbygden har en låg differentieringsgrad. Detta förhållande har gett och befaras ännu mer i fortsättningen ge betydande balansproblem på arbetsmarknaden. För invånarna i Sjuhäradsbygden betyder det att valfriheten på arbetsmarknaden är begränsad, vilket i sin tur leder till ökad pendling. Textilindustrin i Sjuhäradsbygden har under 1970-talet präglats av en mycket stark tillbakagång. Sedan 1970 har antalet sysselsatta inom branschen nära nog halverats utan att annan industriverksamhet i nämnvärd utsträckning tillkommit. Servicesektorns expansion har till viss del förhindrat att arbetsmarknaden hamnat i rena katastrofläget. Nedgången för svensk tekoindustri har, enligt min mening, redan tillåtits gå alltför långt. Försörjningsberedskapen är hotad. Ungdomar drar sig för att utbilda sig inom tekoområdet, då tekoindustrins framtid ter sig alltför osäker. Tillvaron har blivit osäker för de företag av servicekaraktär som är beroende av tekoindustrin. Jag anser att svensk tekoindustri måste tillförsäkras ett bättre skydd mot konkurrens från låglöneländer. Landets försörjningsnivå för textilvaror måste fastställas på en högre nivå än den nuvarande. Importkvoten bör bättre anpassas till den svenska textilindustrins kapacitet. Jag tycker att regering och riksdag måste medverka till att ge tekoindustrin tillbaka framtidstron för bygdens huvudindustri. Kläder och hemtextilier är varor som vi framöver alltid behöver, och dessa bör även i fortsättningen till största delen tillverkas inom landet. Min hemkommun har skrivit till regeringen och pekat på problemen på detta område, och jag vill citera något ur denna skrivelse: ”Sjuhäradsbygden måste garanteras en lugn framtid som centrum för svensk tekoindustri. Inom regionen finns en unik industrioch hantverkstradition och ett samlat kunnande som är betydelsefulla faktorer då det gäller att upprätthålla en effektiv produktion som motsvarar högt ställda kvalitetskrav. Svensk tekoindustri och tekohantering inrymmer stora kulturella värden, ett förhållande som fått alltför liten uppmärksamhet. Det är därför angeläget att samhället stöder satsningar inom Sjuhäradsbygden som syftar till att bevara och vidareutveckla den tradition och det kunnande som finns. Sådana satsningar kan inriktas på mässor för export och hemmamarknad, nationella och internationella konferenser och kurser, utställningar, produktutveckling, konsumentforskning och liknande aktiviteter.” Herr talman! Jag vill hävda att det måste läggas fast en bestämd verksamhetsnivå för svensk teko. Svensk teko behövs för vår försörjningsberedskap. Det är angeläget med importskydd. Det måste till stöd och kraftiga satsningar på marknadsföring, produktutveckling och exportfrämjande åtgärder — mässor, utställningar etc. Svensk teko måste ha stöd för att återvinna marknadsandelar både här hemma och utomlands. Herr talman! Jag förväntar att den proposition som aviserats till den 28 februari angående åtgärder på tekoområdet kommer att innehålla sådana förslag till åtgärder att tekoindustrin i landet kan få känna lugn och trygghet i sin verksamhet. Människorna i mitt län har mycket uppmärksammat den sysselsättningsgaranti som varvsarbetarna i Göteborg har fått. Många frågar sig varför en dylik garanti inte också gäller för verksamma i andra yrken, för alla människor i vårt samhälle. Det talas ju många gånger om solidaritet och allas rätt till arbete. Befolkningen i Älvsborgs län förväntar sig solidaritet även för dem som arbetar i tekoindustrin.

Herr talman! Det är väl otvivelaktigt så, att det är inom den svenska skogsnäringen som många av de nya jobben i framtiden måste tillkomma. Det är också viktigt att så sker av flera skäl. Skogsnäringen, som direkt och indirekt sysselsätter drygt 300 000 människor, ligger i de flesta fall i regionalpolitiskt mycket känsliga områden. Enligt uppgift är omkring I 000 orter i vårt land, som huvudsakligen är belägna inom stödområdet, mer eller mindre beroende av skogsindustrin. På dessa orter är inte bara de anställda helt beroende av näringens utveckling utan hela samhället med bostäder, skolor, butiker, service, verkstäder osv. En negativ utveckling av vår skogsnäring kan alltså få katastrofala konsekvenser för hela landsändar och för hela vårt land. Det är rätt märkligt att vårt land, som är ett av världens större skogsindustriländer, har den i särklass lägsta vidareförädlingsgraden. Därför är det av avgörande betydelse att vi satsar offensivt på de olika branscherna inom vår skogsnäring, bl.a. med sikte på att öka förädlingen. Genom att höja investeringstakten gör vi svensk skogsindustri mer konkurrenskraftig internationellt, vi tryggar jobben och skapar nya för framtiden. Men vi stimulerar samtidigt stora delar av vårt övriga näringsliv. Vi skulle skapa jobb åt många av de byggnadsarbetare som nu går arbetslösa. Vid årsskiftet var mer än 7 96 av medlemmarna i Byggnads arbetslöshetskassa arbetslösa. Men i skogslänen, där just skogsindustrin dominerar, ligger arbetslösheten på mellan 11 och 15 94. I mitt eget hemlän, Gävleborg, är arbetslösheten nästan 13 926. Men i stället är situationen den att flera skogsföretag, både kooperativa och enskilda, har allvarliga ekonomiska problem. Man saknar helt enkelt riskvilligt investeringskapital. Nödvändiga investeringar i vidareförädling måste skjutas på framtiden. Investeringar i ny kapacitet kommer inte till stånd, och moderniseringen av fabrikerna kommer också sannolikt att eftersättas. Därigenom kommer konkurrenskraften att försvagas ytterligare, med nedläggningar och stora sysselsättningsproblem som följd. Detta upplever vi särskilt intensivt i bl.a. Gävleborgs län. Skall de krisdrabbade företagen kunna räddas och investeringstakten höjas måste därför samhället i stor utsträckning svara för det nödvändiga kapitaltillskottet. Därför är det riktigt som framhålls och föreslås i den socialdemokratiska partimotionen: ”De nödvändiga insatserna från samhällets sida för att trygga sysselsättningen i de krisdrabbade skogsföretagen, höja investeringstakten och medverka till en planmässig strukturomvandling bör därför ske genom direkta tillskott av ägaroch riskkapital. Kapitaltillskotten bör förmedlas genom ett av regeringen särskilt inrättat strukturbolag för skogsindustrin. Ett sådant strukturbolag medger att samhället kan agera både snabbare och kraftfullare än f. n.” Jag hälsar detta förslag med tillfredsställelse. Men samtidigt visar regeringen en påfallande passivitet och handlingsförlamning när det gäller att skynda på ansökningar från företag som i stor utsträckning med eget kapital är beredda att investera i vidareförädling. Som exempel kan jag nämna Stora Kopparbergs-Bergviks ansökan om prövning enligt 136 a § för ett nytt pappersbruk i Sandarne i Söderhamn. Bolaget lämnade in sin ansökan den 17 mars 1978 till bostadsdepartementet. Trots att det nu snart gått ett år så har man ännu inte fått något besked. Enligt uppgift har praktiskt taget alla remissinstanser gett klartecken. Detta till trots är visst ärendet nu ute på någon sorts samråd i olika departement. Det är milt uttryckt en upprörande nonchalans från regeringens sida när man på detta sätt förhalar ett ärende som skulle kunna ge ca 200 människor varaktig sysselsättning men också ge jobb åt ca 200 byggnadsarbetare under uppbyggnadsskedet. Det här skulle vara ett välbehövligt tillskott i en hårt drabbad kommun. Det skulle ge jobb åt flertalet av de människor som blir arbetslösa när samma bolag den 1 september i år lägger ner sulfitfabriken i Vansäter. Men det skulle också ge jobb åt de arbetslösa byggnadsarbetarna. Detta är ett exempel på hur värdefulla tillskott på jobb schabblas bort när viljan och förmågan saknas i regeringen att greppa tag i problemen. Jag skall ta fram fler exempel som belyser detta. Det gäller också branscher inom skogsnäringen, där viljan saknas att med samhällets resurser greppa tag i problemen och skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling. Dessa branscher finns också rikt representerade i Gävleborgs län. Detta kan få katastrofala följder eftersom länet mer än de flesta är beroende av att skogsnäringen utvecklas gynnsamt, vilket f. n. inte är fallet. Mer än 35 000 människor eller 3096 av de yrkesverksamma är direkt eller indirekt sysselsatta inom skogsnäringen. Detta jämfört med riket i dess helhet där motsvarande siffra är 11 96. Arbetslösheten är också hög. Mer än 5 000 personer är arbetslösa. Över 22 000 människor står i dag utanför den reguljära arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, förtidspension eller av andra skäl. Detta visar vikten av aktiva samhällsinsatser. Om man ser på plywoodindustrin, så finns fyra av de sju enheter vi har i vårt land i länet. Sammantaget sysselsätts ca 800 människor inom svensk plywoodindustri. De flesta plywoodfabrikerna ägs av stora skogsbolag och betraktas som små besvärande enheter som man helst vill bli av med. Därför är intresset att investera för att utveckla plywoodtillverkningen litet. Produktionen har under de senaste åren legat på 97 000 m?. 1977 uppgick exporten till 25 000 m?, medan importen var hela 82 000 m?. När inte ens hälften av det svenska behovet tillverkas i Sverige borde möjligheterna vara goda för en utökning av kapaciteten. Detta har också utredningar visat. I stället sitter nu flera företag med avancerade nedläggningsplaner. I en interpellationsdebatt jag för kort tid sedan hade med industriministern visade han inget som helst intresse att greppa tag i detta problem. Boardindustrin med ca 2 500 anställda har ungefär samma ägarstruktur som plywoodindustrin. Den finns också representerad i länet. Trots de problem som finns inom denna finns det all anledning att ta till vara de utvecklingsmöjligheter som finns för att kunna bevara en livskraftig svensk boardindustri. Men det är viktigt att strukturanpassningen sker på ett planmässigt och ansvarsfullt sätt. Även här har regeringen visat en klar ovilja att ta sitt ansvar. Detsamma gäller inom spånskiveindustrin med sina 2 000 anställda, vilken också finns representerad i länet. Därför är det angeläget som det krävs i den socialdemokratiska partimotionen att regeringen i samråd med de anställdas organisationer snarast utarbetar planmässiga åtgärdsprogram för vart och ett av de tre områdena inom skivindustrin samt att dessa åtgärder snarast föreläggs riksdagen. Åtgärderna bör syfta till att industrin får en sådan struktur att dess utveckling på längre sikt i största möjliga mån främjas samtidigt som de omställningar som kan bli nödvändiga kan genomföras på ett sådant sätt att de kan ske i socialt acceptabla former. Till sist, herr talman, har vi skogsmaskinbranschen med närmare 1 500 anställda i länet. Den branschen upplever i dag mycket stora strukturella och ekonomiska besvärligheter. F.n. finns en överkapacitet i förhållande till efterfrågan, men på sikt har branschen goda utvecklingsmöjligheter, framför allt på den internationella marknaden. Det är ett känt faktum att svenska skogsmaskintillverkare kan ta fram oslagbara maskiner för nordiskt skogsbruk. Vi ligger långt före nordamerikanska tillverkare när det gäller processmaskiner. Mycket av den teknik vi har tillägnat oss kan också anpassas till den internationella marknaden. Men nu har inte företagen själva kraft att klara strukturanpassningar och inte heller ekonomiska möjligheter att utveckla en på sikt internationellt konkurrenskraftig svensk skogsmaskinindustri. I stället finns risk för att den rasar ihop, med katastrofala följder för de anställda. Problemet har en längre tid varit känt inom regeringen, men viljan att greppa tag i problemet finns inte trots att det från de fackliga organisationerna och från de berörda kommunerna har krävts snabba åtgärder. Visserligen har nu Volvo BM och ÖSA i Alfta offentliggjort planerna på ett samgående under förutsättning att man får ett statligt industrigarantilån på 21 milj.kr. Detta är ett steg i rätt riktning, men det löser inte branschens problem på sikt. Därför är det att hälsa med tillfredsställelse att socialdemokraterna i näringsutskottet nu kräver att ”regeringen omedelbart tar initiativ till åtgärder syftande till att ge den svenska skogsmaskinindustrin en rationell och framtidsinriktad struktur. Regeringen bör redovisa åtgärder för att uppnå en planmässig och rationell strukturutveckling på skogsmaskinområdet för riksdagen. Härutöver bör” — och detta är viktigt — ”man även redovisa åtgärder för att värna sysselsättningen på de orter som berörs.” Med det anförda, herr talman, kan klart konstateras att det endast är med aktiva samhällsinsatser som man klara en framtid i de olika branscherna inom vår skogsnäring.

Herr talman! Vårt land är av tradition ett stålland. Vi har malm, vi har produktionsanläggningar, kunnig arbetskraft och ett väl utvecklat utbildningsväsen. Vi har därtill en omfattande verkstadsindustri, som förbrukar en sådan mängd stål att vi ligger i toppen i fråga om stålkonsumtion per capita i världen. Inom gruvoch stålindustrin förädlas malmråvarorna till metall. En god tillgång på malm bör således vara en bra början. Vi har mycket stora järnmalmstillgångar inom landet. Räknat i järninnehåll uppgår de enligt senaste uppskattningar till 1 500 å 2 000 miljoner ton. Dessa tillgångar har sedan århundraden tillbaka varit bas för en stålindustri, som utgjort och utgör en betydande del av landets näringsliv. För en bergslagsbo känns det följaktligen helt riktigt att tala om sambandet mellan järnmalm och stål. Desto större är den oro som folket i Bergslagskommunerna känner när gruvhanteringen minskar i omfattning till följd av stålverkens kris och dålig marknad för malmexport. I en motion har jag tillsammans med kamrater från berörda områden konstaterat att ett 20-tal järnmalmsgruvor i Mellansverige nedlagts de senaste åren och att antalet anställda minskat från 6 970 år 1955 till 3 130 vid utgången av 1978. Flera gruvor står som bekant inför sin nedläggning om inte industriministern finner skäl att ingripa. I den motion som jag nyss åberopade har vi påtalat hur viktigt det är att det fortsättningsvis kommer att finnas efterfrågan på järnmalm för en malmbaserad metallurgi inom landet. Vi har pekat på dels att vid stålverkens tillverkning kan kvalitetsfrågan rörande ämnena vara av väsentligt intresse, dels faran av att allt flera av våra stålverk övergår till skrotbaserad metallurgi. I det sammanhänget kan ju uppstå brist på råvara och råvarupriset kan öka oskäligt. Vi har verkligen fått stöd av expertis i vår uppfattning. Sveriges skickligaste stålblandare, som förre NJA chefen John Olof Edström ibland kallats, har enligt samstämmiga tidningsuppgifter i ett anförande vid Hindersmässan i Örebro förra veckan tagit upp dessa problem, vilket Roland Sundgren redan nämnt. Professor Edström noterade svårigheten från både kvalitetsoch kostnadssynpunkt att basera framställningen av specialstål på skrot. Han sade också att importen av skrot kommer att försvåras och att allt mindre skrot blir tillgängligt på den internationella marknaden. Den goda tillgången på svensk järnmalm har givetvis betydelse för en konkurrenskraftig svensk stålproduktion. Han pekade som sagt på möjligheterna att bygga ut Spännarhyttan till en råjärnsbas för specialstålverken. Det går emellertid trögt med den utformningen. I många hänseenden är det mer än dags för självkritik. Men det innebär inte att det är dags att kasta in handduken, snarare att kasta handsken. Stålindustrin skall inte behöva bli någon avvecklingsbransch. Professor Edström ansåg att grundförutsättningarna finns för att stålindustrin skall fortsätta att vara en av Sveriges modernäringar. Förre industriministern, Nils G. Åsling, tillsatte Arne Geijer att utreda de mindre handelsstålverkens framtid. Herr Geijer presenterade ett framåtsyftande förslag. I likhet med Nils Hjorth vill jag uttala min stora aktning för den arbetsinsatsen av Arne Geijer, liksom för hans gärning i övrigt. Den nuvarande industriministern fann helt kallsinnigt ingen anledning att presentera någon proposition med Arne Geijers utredning som underlag. Det får tydligen fortsätta i samma hjulspår som tidigare, och vi kan vänta nya Det finns anledning att varna industriminister Huss för att behandla gruvnäringen med samma kallsinne som vissa stålverk utsatts för. Jag nämnde Horndal, och det är just ett sådant exempel på ett fall där herr Åsling misslyckades helt. Industriminister Huss har mig veterligen heller inte gjort något för handelsstålverket i Horndal, där varslet för ca 120 personer går ut i april. Mot den skisserade bakgrunden får man se den socialdemokratiska gruppmotion som behandlar stålindustrin, gruvindustrin samt järnoch stålgjuterierna. Där upplyses bl.a. om att Svenska gruvindustriarbetareförbundet, Svenska metallindustriarbetareförbundet och socialdemokraterna beslutat sig för att tillsammans utarbeta ett långsiktigt handlingsprogram för den mellansvenska gruvindustrin i syfte att samordna hela den mellansvenska gruvnäringen och därmed hävda sysselsättningen i Bergslagen. Det sägs också klart ifrån att inga nya nedläggningar inom gruvdriften bör beslutas — oavsett ägarförhållande i berörda företag - med mindre än att arbetsgruppen fått möjlighet att bedöma gruvdriftens fortsatta bestånd inom ramen för det av gruppen utarbetade programmet. För vissa gruvor har beslut fattats om nedläggning. Gruvorna bör emellertid hållas i beredskap med hänsyn till arbetsgruppens allmänna prövning, och företagen bör därför tillse att gruvorna vattenfylls. Till motionen i sin helhet blir det säkert anledning att återkomma i ett senare sammanhang. Tyvärr måste vi notera i facit för den borgerliga trepartiregeringens tid att industriproduktionen sjönk, industriarbetarnas reallön sjönk och industriinvesteringarna sjönk. Ser man på Kopparbergs län så ligger vi värre till än medeltalet. Det ter sig än mer angeläget att något positivt händer sedan en utredning från LO visat att samtidigt som 50 96 av landets industrikapital är yngre än fem år kan endast 20 96 av industrikapitalet i Kopparbergs län hänföras till samma ålder. När Dalarnas s-riksdagsmän begär särskilda åtgärder för näringslivet och sysselsättningen i sitt hemlän finns det starka skäl för det. Den oro och misstämning som nu finns på järnbruk, i gruvor och i verkstäder kommer att hårt utnyttjas av företrädare för olika ytterlighetsriktningar. När temperaturen på nytt en dag stiger över nollan kommer kritiken att basuneras ut över gator och torg. Det är bäst, herr talman, om man börjar röja undan anledningarna innan dess.

Herr talman! I en mycket noggrant utarbetad motion har socialdemokraterna berört försvarets situation i årets budget. Det är en mycket väl genomförd analys. Man har analyserat det säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna för vårt land av detta säkerhetspolitiska läge. Motionen är en förnämlig läsning för en försvarsvän, tills man kommer till slutsatserna. Där förordas nämligen att det anslag som tillkommer försvaret i enlighet med gällande försvarsbeslut för en femårsperiod skall för budgetåret 1979/80 bantas med 448 milj.kr. Den siffran är hög som den är, men till saken hör att i en annan motion har socialdemokraterna yrkat på väsentligt ökade kostnader för de värnpliktiga för innevarande år. Där säger man att det inte spelar någon roll för försvarsramen, därför att värnpliktskostnaderna går utanför försvarsramen. I huvudmotionen säger man att värnpliktskostnaderna bör gå innanför försvarsramen. Det finns alltså en motsägelse i socialdemokraternas bägge motioner rörande värnpliktsförmånerna och rörande försvaret i stort. Var skall då en ansvarskännande regering pruta de 448 miljonerna inom vår försvarsmakt? Man kan då först konstatera att när det gäller personalminskningsmål så har nog ingen del av den offentliga förvaltningen bantats så hårt så länge som försvaret. Vi har minskat antalet tjänster med 3 900 inom myndigheter och staber under gången sexårsperiod, och vi kommer att minska med 3 500 under den kommande femårsperioden. Skulle man gå hårdare fram än så, skulle man otvivelaktigt komma i konflikt med Åmanlagarna och bli tvungen att friställa personal på annat sätt än genom naturlig avgång. På personalsidan torde det därför inte vara möjligt att under nästa budgetår ta några av de 448 miljoner varmed försvaret enligt socialdemokraternas motion skall bantas. Man har pekat på byggnadssidan och sagt att vi bygger för mycket inom försvaret. Men, herr talman, låt mig påpeka att de stora projekt som pågår, exempelvis byggandet av kaserner i Arvidsjaur, flyttningen av S1 till Enköping, flyttningen av Fort F till Eskilstuna, flyttningen av Foa åt olika håll och till Botkyrka, allt detta har beslutats av riksdagen och kräver alltså att man skall gå till riksdagen för att ändra de besluten. Jag tror inte att man kan göra det på så kort sikt som nästa budgetår, utan riksdagens beslut i byggnadsfrågorna ligger nog fast. Vad gäller forskningen har vi också ett hårt personalbantningsmål. Jag tror inte att forskningen kan inskränkas nämnvärt mer än vad vi redan inskränker den under nästa budgetår. Slutligen när det gäller utbildningssidan är det allom bekant att vi har tvingats skära ner repetitionsövningarna inom alla delar av försvaret till en nivå som är farligt låg som den är nu. Att ytterligare sänka nivån på repetitionsövningarna vore oförsvarligt. Kvar att ta denna stora bantning på 448 miljoner blir alltså försvarets materielanslag. Materielanslagen ligger till stora delar inom landet och till någon del utom landet. Den första reflektion man gör i detta sammanhang är att det ofta finns klausuler i gjorda köp. Köpen är baserade på det femåriga försvarsbeslutet. Om man går till leverantörerna och säger: Vi vill inte ha varorna nu; vi vill ta dem senare, träder åtskilliga av dessa straffklausuler i kraft, och försvaret tjänar inte några pengar alls utan får betala böter för att man vägrar ta emot den inköpta materielen vid rätt tillfälle. Det förtjänar också nämnas att en så stor nedskärning som 448 miljoner skulle slå oerhört hårt mot försvarets materielanskaffningar under budgetåret 1979/80. I motionen har socialdemokraterna sagt att man skall ta huvuddelen på flygvapnet. Låt mig då nämna att flygvapnets totala anslag för utveckling av allting under budgetåret 1979/80 är 418 miljoner, alltså 30 miljoner mindre än den bantning som föreslagits i motionen. Det är därför uppenbart att man måste gå löst på en hel massa andra materielköp. Det är naturligtvis alldeles omöjligt för mig att säga var reduktionerna måste göras. Men det är väl uppenbart att sysselsättningen på åtskilliga orter där försvarsindustrin har stor betydelse — förutom Linköping och möjligtvis Trollhättan — skulle komma i farozonen. Låt mig nämna Örnsköldsvik med ett stort bandvagnsprojekt, Bofors med alla de projekt som finns där, Zakrisdal med ammunition, orter med beklädnadsindustri, orter med ryggsäckstillverkning, som vi talade om här i riksdagen för några dagar sedan. Det förefaller nödvändigt att skära ned över hela linjen och därigenom skapa akuta sysselsättningskriser på de orter där försvarsindustrin spelar en dominerande roll. Herr talman! Jag kan inte se att detta skulle vara realistisk politik. Detta kan knappast godkännas av riksdagen, med hänsyn till de verkningar på kort sikt som skulle uppstå. Jag är medveten om att Bengt Gustavsson nyss hållit ett långt anförande här i kammaren. Han har därvid påpekat en del saker som jag i princip håller med honom om. Han har påpekat att det inte är rimligt att de vapenfritjänstepliktiga får vänta i ett eller två år innan de får fullgöra sin vapenfria tjänst. Jag är helt ense med Bengt Gustavsson om att man bör försöka rätta till detta förhållande, delvis kanske med hjälp av utbildning i civilförsvar. Bengt Gustavsson har nämnt en hel del andra saker som jag möjligen skall bemöta i ett senare inlägg. Men i det här inlägget ville jag framför allt bemöta den partimotion som socialdemokraterna lagt fram rörande en bantning av försvarets anslag under 1979/80 med 440 miljoner, vilket jag anser skulle få fullkomligt orimliga konsekvenser för ett försvar som redan nu kämpar med en mycket trång ekonomisk ram.
Herr talman! Jag förstår mycket väl försvarsministerns svårigheter. Men jag kan inte hålla med honom när han säger att det är fråga om en hård nedskärning. I själva verket var det ju så att riksdagen vid 1977 års försvarsbeslut mot socialdemokratisk vilja genomförde en uppskrivning av försvarskostnaderna som framräknad till dagens penningvärde blir just 440 milj.kr. Det är alltså inte fråga om en nedskärning utan om en uppskrivning. De pengarna har de borgerliga regeringarna till stor del använt till ett flygplansprojekt som det verkligen är dålig ekonomi att satsa pengar i. Den tidigare statsministern sade ifrån att det skall råda bred enighet om det om man skall satsa på ett sådant här projekt, och det socialdemokratiska partiet har sagt att det här är äventyrligheter som vi inte ger oss på. Försvarsministern nämnde värnpliktskostnaderna och påpekade att vi på den punkten föreslagit en del förbättringar utöver propositionens förslag. Det mest angelägna må väl vara att riksdagen bifaller det socialdemokratiska förslaget att ge de värnpliktiga som just nu ligger inne ett förhöjt utryckningsbidrag. Kan försvarsministern ge en rimlig förklaring till att regeringen har farit fram med de värnpliktiga som den har gjort genom att frångå den praxis som utbildats vid två tidigare tillfällen när utryckningsbidraget höjdes? Även den inneliggande åldersklassen bör komma i åtnjutande av denna förbättring. Då har jag skällt litet. En sak som försvarsministern sade var mycket bra. Han är tydligen inne på att på något sätt klara utbildningen av de värnpliktiga som skall få sin utbildning inom civilförsvaret. Det noterar jag från mitt försvarspolitiska synsätt och även såsom sörmlänning med tillfredsställelse, för såvitt jag vet ordnas därigenom civilförsvarssituationen i Katrineholm.
Herr talman! Jag är medveten om att Bengt Gustavsson i sitt första inlägg i debatten i dag sade att folkpartiet lagt upp stjärten och knäppt ned byxorna i fråga om de värnpliktigas villkor. När vi arbetade fram denna budget, kände vi ett ansvar för 1979/80. Det är från början av det budgetåret som vi har föreslagit de förbättringar som oppositionen nu vill tidigarelägga. Den liknelse som Bengt Gustavsson använde vill jag emellertid använda på förslaget att nu skära ned försvarets anslag nästa budgetår med 448 milj.kr. Jag är fullt medveten om att Bengt Gustavsson och socialdemokraterna har räknat fram den lägre ram som de ville ha i försvarsbeslutet 1977, ökat den med nettoprisindex och kommit fram till beloppet 448 milj.kr. Men Bengt Gustavsson måste rimligtvis medge att det inte är realistisk politik att nu fem månader före budgetårets början, när en hel massa bemyndiganden har föranlett beställningar av materiel, komma med en sådan nedskärning.
Herr talman! Det gäller inte herr de Geer personligen, för han var inte försvarsminister vid det tillfället, men han representerar ett parti som hade regeringsansvar även före det senaste regeringsskiftet. Det var trepartiregeringen som genomdrev uppskrivningen av försvarskostnaderna, och jag beklagar att det går ut över herr de Geer, men till regeringen måste jag säga: Som man bäddar får man ligga. Försvarsministern tror inte att det skall vara möjligt att klara den besparing som vi finner nödvändig med tanke på det stora budgetunderskottet. Men gör ett försök, herr försvarsminister. Kom och resonera med oss, så skall vi se om vi inte gemensamt kan klara uppgiften.
Herr talman! Försöket kommer att drabba sysselsättningen på ett antal orter där sysselsättningen ändå är ganska ansträngd. Jag är fylld av samförståndsvilja när det gäller att resonera med herr Gustavsson om olika åtgärder som ligger i linje med vad vi vill i fråga om försvarets framtid. Men att nu föreslå en nedskärning av den typ herr Gustavsson förespråkar tror jag vore mycket farligt med hänsyn till sysselsättningen på en rad orter, inte minst för all personal som är anställd vid berörda industrier.

Herr talman! Även i år har mitt parti anförtrott åt mig att svara för arriärgardets uppgifter, sedan huvudstyrkorna dragit förbi och lämnat scenen tom. Attackerna från socialdemokraternas kavalleri är förmodligen över, även om man aldrig kan vara riktigt säker — som en förutvarande försvarsminister i förrgår fick erfara — och en eller annan skärmytsling måste man kanske fortfarande vara beredd på, inte minst om den — som sent på nattkröken i går — utlöses av en alltför ivrig försvarsministers överraskande uppdykande i terrängen utan karta eller kompass. Många är de som frågar vad sådana här övningar egentligen går ut på och är bra för. För all del, det är väl inte utan intresse för allmänheten att få se de stora elefanterna dansa. Men om man från denna debatt subtraherar anklagelser och förebråelser, försvar och motangrepp, är jag dock rädd att det inte återstår mycket substans, som tjänar till att föra utvecklingen framåt. Jag är fortfarande förvånad över att man kan tillvita politiska motståndare att de ”vilseleder väljarna” eller ”talar mot bättre vetande”, men ännu mer förvånad över att ingen tycks bry sig om att värja sig mot sådana påståenden. Justitieutskottets ordförande talade i förrgår varmt för ett hederligare samhälle. Det gäller för oss alla att ”charity begins at home”. För om det är så, att vi alla egentligen vill medborgarnas och samhällets bästa, varför kan vi då inte — samtidigt som vi markerar våra skilda utgångspunkter och värderingar — ändå försöka finna fram till några minsta gemensamma nämnare? En talare på regeringsbänken — socialministern — visade i sitt inlägg i går en beredskap härtill, och det hedrar honom. Det är väl ändå så, att det ekonomiska läget i vårt land är långt ifrån tillfredsställande, även om budgetministern med massmedias hjälp lyckas måla det år som ligger framför oss i ljusare färger än de år som vi nu har närmast bakom oss. Den uppgång i ekonomin man väntar sig startar ju från ett djupt bottenläge, och den är förenad med ett fortsatt ökat budgetunderskott och fortsatt ökad upplåning. Det finns visserligen ekonomer, som vill reducera betydelsen av detta underskott och av underskottet i bytesbalansen, genom att bl.a. dra in sparandet inom socialförsäkringssektorn i bilden. Som vanlig enkel medborgare har jag svårt att förstå att detta kan bereda någon större glädje. För om vi jämför med vår egen situation innan dessa väldiga budgetunderskott började uppkomma, hade vi ju också då samma finansiella sparande, och vi skulle då, oss själva ovetande, ha befunnit oss på en särdeles grön kvist. Sanningen är väl i all dess nakenhet att Sverige och svenskarna har blivit fattigare: våra tillgångar i realvärden som skog och malm har genom utvecklingen i världen blivit mindre värda, vår produktionsapparat har blivit alltmer omodern genom otillräckliga investeringar, i maskiner, men också i människor, därför att vi har försummat, vårdslösat eller misshandlat vårt begåvningskapital. Detta törs ingen säga högt, utan man sveper det i tillkrånglade formuleringar, som förvillar allmänheten och fördunklar det egna tänkandet. På den punkten kan jag ha förståelse för vad Thage Peterson yttrade i förrgår kväll. Själv hör jag till dem, som tror att man skall vara uppriktig mot patienter, och jag tror politikerna skulle vinna på att säga som det är också till väljarna. Men det är inte nog med detta. I debattens inledningsskede sade Gösta Bohman att alla partier är överens om att skattebelastningen är ett av våra största problem och att vi inte kan lösa våra problem med ytterligare höjda skatter. Jag tror detta är riktigt. — På senare tid har jag funnit det nödvändigt att läsa en hel del fundamental ekonomisk litteratur. Det har slagit mig, att ekonomer gärna ritar kurvor och diagram, men trots att de mer än de flesta andra måste vara, eller borde vara, förtrogna med olika former av systemanalys, så får man sällan se schemata, där återföringsmekanismerna från föreslagna eller vidtagna åtgärder finns inritade. Jag har tidigare försökt visa kammaren, hur man bl.a. på grund av skattesystemet åstadkommer och förstärker en ond cirkel i ekonomin. Men man kan också konstruera en god cirkel genom att lätta på skatteskruven — åtminstone tror moderaterna det — varigenom till slut, genom en positiv återföring, både sysselsättningen och de totala skatteintäkterna i själva verket kommer att öka. Det är synd att inga andra partier i vårt land tycks våga sig på att göra ett sådant samhällsekonomiskt experiment. Statsministern sade i förrgår att också han är oroad över det stora budgetunderskottet, och han inbjöd oss andra att bidra med konkreta förslag för att ” tampas med det”. Kjell-Olof Feldt förklarade senare att budgetministern inte hade någon lösning på sina problem. Det bestående intrycket av denna debatt är att ingen har några lösningar på dessa problem. Liksom Gunnar Sträng i mitten av 1970-talet — fåfängt — satte sin lit till en kommande konjunkturförbättring har inte heller statsoch budgetministrarna nu någon annan lösning än att speja efter hoppfulla tecken i skyn. Jag är för egen del, liksom min bänkkamrat Gunnar Nilsson som gjorde en gästroll här i förrgår, mera benägen att varna för önsketänkande. En klok politik är alltid att visserligen hoppas på det bästa, men förbereda sig på det värsta. När man i sin ensamhet gör sådana här tillbakablickande reflexioner, kan det inte hjälpas att man erinrar sig ett och annat från ett symposium, som ägde rum i det här huset så sent som i måndags och som behandlade ämnet Medborgarna, politikerna och den offentliga sektorn. Där redogjordes för en studie som visade att beslutsfattare i sin konsekvensbedömning mera tar hänsyn till enkla faktorer än till svårare, mera till det näraliggande än till det långsiktiga, och att de är mera villiga till det opportuna än till det mindre opportuna. De är också mindre beredda att ta hänsyn till konsekvenserna, ju mer de kan dela ansvaret med andra. På det hela taget framstår politikerna som gisslan i tjänstemännens metodiskt framrullande planeringsmaskineri, för vilket valperioder och majoritetsförhållanden är relativt oväsentliga störningsfaktorer i den av dem behärskade förvaltningsprocessen. En samtidig sociologisk studie visar också att politikerna numera i alldeles överväldigande utsträckning själva utgörs av tjänstemän, i offentlig förvaltning eller i organisationsväsendet: de är de enda som har tid, möjlighet och råd att vara borta från sitt ordinarie arbete. På senare tid har man ibland hört grundlagens portalparagraf travesteras genom formuleringen att ”all offentlig makt i Sverige utgår från facket”. Men om resultaten av de nämnda studierna — som letts av en ledamot av denna kammare, som nu tjänar första statsmakten som statssekreterare i statsministerns kansli — är riktiga, så förefaller det som om också den offentliga makten i Sverige vore ett exempel på en ”rundgång” — låt vara primärt inte av ekonomiskt slag — ett begrepp, som Gösta Bohman har infört inom samhällsvetenskapen. Även i denna form förefaller ”rundgången” värd en smula eftertanke, kanske t.o.m. en utredning, men då helst av fristående, självständiga och oavsättliga personer. Det föreföll i förrgår uppenbart att Olof Palme inte gillar det här talet om ”rundgången”. Han spelade upp hela sitt lysande register — från det enkla folklustspelet, över Mäster Olof och Spöksonaten fram till Hamlet — vilken skådespelare har inte Dramaten gått miste om, när Olof Palme valde talarstolen i stället för tiljorna! Men är det egentligen så svårt att förstå, att vårt socialpolitiska system, efter alla omoch tillbyggnader och all standardstegring inom systemet, har kommit därhän att en stor förvaltningsapparat i icke ringa omfattning både tar från och ger till samma personer på en och samma gång — och att man kan ifrågasätta, hur rimligt detta är? Ett socialförsäkringssystem har naturligtvis till uppgift att omfördela från rikare till fattigare, från ensamstående till familjeförsörjare och för en och samma person från hans yrkesverksamma år till år med arbetslöshet eller sjukdom, och till den tid då vederbörande, mer eller mindre motvilligt, lämnar arbetslivet för gott. Om sådana principer råder ingen oenighet. Vad frågan gäller är om inte också de konsekvenser som ett alltför ambitiöst lappat och lagat system till slut för med sig borde kunna diskuteras någorlunda lidelsefritt. Det är sådant som inte minst Ingegerd Troedsson inom vårt parti fäst uppmärksamheten på — och nu, enligt pressuppgifter i går, även riksrevisionsverket. Inom vårt parti har vi nog den uppfattningen att ju kärvare landets ekonomiska klimat är, desto viktigare är det att de medel som disponeras inom den sociala sektorn kommer till så nyttig och så rättvis användning som möjligt. Jag tycker faktiskt att vi har rätt att kräva respekt för uppriktigheten i sådana bedömningar. Den sociala sektorn — i vilken jag även inkluderar sjukvården — är emellertid inte självförsörjande. Den kan inte leva på ”rundgång”. Den måste oavlåtligen tillföras friska pengar — utöver de medel som härflyter ur de anställdas egna skatter och de pengarna måste bl.a. komma från det svenska näringslivets överskott. Det kan därför inte vara riktigt att ställa den sociala sektorn mot näringslivet och att ständigt misstänkliggöra dem som för näringslivets talan när de försöker vinna förståelse för de villkor, psykologiska och materiella, av vilka ett framgångsrikt näringsliv beror för det är ju detta som skall generera det överskott, av vilket den sociala sektorn till icke ringa del skall leva. Herr talman! Jag skall inte bidra till serien av nostalgiska referenser till ”trepartiregeringens tid” —jag tycker nog att det kan räcka nu. Det är viktigare att se framåt. Men arriärgardet vill, till sist, gärna avsluta dessa reflexioner med en honnör för en person, som nu länge med gott humör burit den otacksamma uppgiften som skottavla för orättvisa tillmälen: Det låg ett skimmer över Göstas dagar och det fanns hopp däri, så hur ni klagar: var stode vi med detta arv förspillt?

Herr talman! Vi socialdemokrater i Gävleborgs län är allvarligt oroade över den kraftigt ökade arbetslösheten under det senaste året. I december 1978 fanns det i länet 5 164 arbetslösa personer, men endast 595 lediga platser. De lediga platserna täcker alltså bara ca 10 96 av det registrerade omedelbara behovet av arbetstillfällen. Så många arbetslösa människor har vi inte haft i Gävleborgs län sedan 1930-talet. Decembersiffran avseende arbetslösa i länet är även vid en jämförelse med siffrorna för övriga län oroväckande hög. Om man bortser från storstadslänen fanns det i november 1978 bara tre län som hade fler arbetslösa än Gävleborgs län, och då är att märka att antalet arbetslösa i Gävleborgs län mellan november och december ökade från 4 556 till 5 164. Vårt län har också under en lång följd av år haft en bestående dold undersysselsättning. I Länsplanering 1978 bedöms att länet skulle behöva tillföras 20 700 arbetstillfällen för att få en sysselsättning som ligger i nivå med Herr talman! Vi behöver få 20 000 nya jobb till Gävleborg, och det är också en förutsättning för att kunna nå det befolkningstal som satts som riktpunkt för den regiona!a utvecklingen fram till 1985. Näringslivet i länet är i hög grad uppbyggt på tunga basindustrier inom järn och stål samt papper och massa. Även om flertalet företag är stabila och utvecklingsbara, finns hela tiden risk för att ihållande branschsvårigheter skapar problem i basindustrierna i Gävleborgs län. Detta drabbar i sin tur länets övriga industrier, som är beroende av de stora basföretagen. Vi socialdemokrater från Gävleborg kräver regionalpolitiska insatser i Gävleborgs län. Vi belyser också i en motion den kraftigt ökade utslagningen av människor från länets arbetsmarknad. Det är klart att en enhetlig definition på begreppet utslagning saknas, men som Olle Östrand sade i går kan vi konstatera att 22 500 människor i dagsläget står utanför den ordinarie arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, förtidspension eller av andra skäl. Dessa problem finns i hela länet. Av de större orterna i länet, orter med mer än 5 000 invånare, är det i första hand Sandviken, Hofors och Ljusdal som har stort behov av nya arbetstillfällen. När det gäller Sandviken och Hofors sammanhänger de här problemen med den ensidiga näringslivsstrukturen. Sandviken och Hofors skulle i nuläget sammanlagt behöva 600 nya arbetstillfällen för att kvinnorna i dessa båda bruksorter skulle få samma yrkesverksamhetsgrad som riket i övrigt. Tar man dessutom hänsyn till att främst Sandviken har en stor betydelse ur sysselsättningssynpunkt för omgivande glesbygd och småorter, är siffrorna i praktiken betydligt större. Här är det kvinnor och ungdomar som drabbas hårt av arbetslöshet. I Hofors och Sandviken behövs ett differentierat näringsliv. Ljusdals kommun har traditionellt haft de största svårigheterna. Utvecklingen inom basindustrierna under senare år har främst för Hofors kommun inneburit mycket stora påfrestningar. Även Söderhamnsområdet har drabbats hårt. De regionalpolitiska problemen i Gävleborgs län har ofta påtalats tidigare, och förslag till åtgärder från länets sida har förts fram vid flera tillfällen. I vår motion har vi sammanfattat fyra konkreta huvudkrav som bör uppfyllas för att man långsiktigt skall klara länets sysselsättning, men jag skall i dag inte uppta kammarens tid med att ingående beskriva dem. Vi får återkomma till detta när motionen skall behandlas av riksdagen. Jag vill i dag endast göra riksdagens ledamöter uppmärksamma på behovet av regionalpolitiska insatser i Gävleborgs län.

Herr talman! Framtiden i våra händer. Det samhälle vi har i dag är byggt på gången tids handlingar, och det är i nuet vi har ansvar för planering och beslut som rör framtiden. Vad är det vi vill ge på kort och på lång sikt för denna framtid? Vi i vår generation vill liksom de före oss ge vad som är bättre, mer utvecklat än det som har Vi har i många avseenden fått ett bättre samhälle, men har vi lyckats så bra? Det är tydligen inte så. Debatten här i kammaren under dessa dagar och den debatt som pågår ute i samhället speglar brister. Det är som om det i årtionden i mycket har lagts en grund för en utveckling som inte är god. I vårt land, i det överflöd vi ändå har, är det många människor som inte orkar med, som ställs utanför gemenskap, som är utslagna. I vårt materiellt högaktiva samhälle har människor inte tid och ork för varandra. Välfärden hos oss saknar något. Är det livskvalitet? Vad är då livskvalitet? Kanske att ha tid med varandra, att leva i nära samarbete och respekt för varandra, för alla åldrar, i samarbete och respekt för naturen och jordens tillgångar. Framtiden i våra händer. Människan och naturen är tillgångar, som är gemensamma för liv och för att livet skall gå vidare. Vår framtid är barnen. Ca 1,5 miljarder av världens befolkning är barn under 15 år. Enligt FN:s beslut skall 1979 särskilt ägnas åt barnen i världen. Det finns så mycket som är bra, men alla barns situation och framtidsutsikter är inte bra, varken i ieller i u-länder. Detta gäller i materiellt avseende, där det t.ex. beräknas att ca 500 miljoner inte kan få den föda de behöver. Det gäller även socialt och känslomässigt. Också barn i ekonomiskt välstående länder far illa. Vi kan förledas tro att alla barn i vårt eget välfärdssamhälle har det bra och inte lider nöd. Men i kraven från det högeffektiva produktionssamhället med hård press på människorna är det inte tillräckligt med plats och tid för att ge barnen den gemenskap, harmoni och trygghet de behöver, inte tid att ge dem alla känslomässig omtanke och kärlek. Vi behöver få känna denna gemenskap och trygghet i alla åldrar, unga som gamla i alla länder. Ekonomisk trygghet är en viktig del, väsentligt är att även ge tid, omtanke och kärlek. Vi behöver respekt, trygghet och omtanke om varandra, respekt för rätten att vara olika. Vi behöver respekt och ansvar för varandras sociala trygghet i samhället, respekt för allt arbete, att intet arbete nedvärderas. Framtiden i våra händer. För framtiden behöver vi även respekt för naturens tillgångar. Ett exempel på bristande respekt och ansvar är de oljekatastrofer som drabbar hav och kuster världen över, bl.a. den som drabbade Bohusläns kust i november. I tidigare oljekatastrofdebatter, exempelvis i debatterna som följd av min interpellation med anledning av oljeutsläppet i Ekofiskfältet 1977, den s.k. Bravoolyckan, och som följd av min fråga i direkt samband med oljeskadekatastrofen i Bohuslän i november 1978, liksom i mitt deltagande i oljedebatten den 22 januari i år, har jag gång på gång tagit upp direkta sakfrågor. Än en gång måste påpekas, att det inte finns något försvar för att olja frivilligt eller av slarv släpps ut i haven. Det är brottsligt. Det finns inte heller något försvar för att olja ej rapporteras och omgående tas om hand. Vi måste ha en bättre beredskap. Vi har framtiden i våra händer, och våra barn och våra naturtillgångar hela världen över är framtidens liv. Därför är allas vårt ansvar i dag att planera och arbeta för att framtiden blir så fullvärdigt bra som vi kan tro är möjligt, att ge förutsättningar för harmonisk uppväxt och livsmiljö, förutsättningar för det livsnödvändiga: föda, ren luft och rent vatten.

Herr talman! Den liberala regeringens konsumentpolitik grundar sig på övertygelsen att det är både riktigt och nödvändigt att stärka konsumentens ställning. I princip bör detta gälla med avseende på alla slags varor och tjänster, oavsett om de tillhandahålls av enskilda företag eller av stat och kommun. Målet är att konsumentens önskemål skall styra produktionen av varor och tjänster och att konsumenten på ett enkelt och effektivt sätt skall kunna göra sig hörd och hävda sin rätt då problem uppstår. Så är det dess värre inte alltid i dag. Enskilda konsumenter är olika starka då det gäller att göra sig hörda. Konsumentintresset väger ofta lätt jämfört med andra samhällsintressen och andra samhällsgruppers krav. Trots att vi under de gångna tio åren successivt arbetat på att bygga ut informationen till och skyddet av konsumenterna, finns det fortfarande väsentliga luckor. Den liberala regeringen kommer att ta flera initiativ för att förbättra konsumentens situation. Inga medel skall lämnas oprövade då det gäller att rensa bort för konsumenten farliga produkter. Det finns skäl att allvarligt överväga möjligheten att rikta säkerhetskrav inte bara mot dem som säljer utan också direkt mot dem som tillverkar hälsovådliga varor. Det borde också vara en självklarhet att konsumenterna skall ha tillgång till en tillräckligt omfattande, tillförlitlig och begriplig information, innan de köper och då de använder en vara. I dag kan konsumenterna med hjälp av marknadsföringslagen kräva ordentlig information av företagen. Men myndigheterna har också ett eget ansvar för att konsumentinformationen blir mera tillfredsställande. Bl. a. bör de ta fram material som gör det lättare för konsumenten att göra kvalitetsoch prisjämförelser inom väsentliga produktområden. En betydelsefull insats från samhällets sida är vidare att utbilda och motivera konsumenterna att planera sina inköp bättre, att jämföra priser och kvaliteter. Utbildningsinsatserna har två syften. Det ena är att göra de svaga konsumenterna starkare, det andra att tillfredsställa de medvetna, de aktiva konsumenternas efterfrågan på utbildning och information. Regeringen Ullsten har nyligen föreslagit riksdagen en lag om arbetsfördelning mellan regionala och kommunala instanser med avseende på konsumentfrågor. I propositionen föreslås att myndigheterna på regional nivå i huvudsak får utredande, bevakande och kunskapsförmedlande uppgifter. Den direkta rådgivningen till och utbildningen av konsumenterna skall skötas av kommunerna. Regeringens förslag syftar således till att klargöra hur arbetsuppgifterna skall fördelas mellan länsmyndigheterna och kommunerna så att dubbelarbete undviks. Men förslaget förutsätter att kommunerna i större utsträckning än hittills är beredda att ta sitt ansvar för konsumentfrågor. Jag erinrar i detta sammanhang om att riksdagen rekommenderat kommunerna att bygga ut den lokala konsumentverksamheten. Regeringens beslut att verka för fortsatta fria affärstider är ett annat klart ställningstagande till förmån för konsumenterna. En reglering av affärstiderna skulle särskilt hårt drabba jäktade, dubbelarbetande småbarnsfamiljer och skiftarbetare. Det är dessa konsumentgrupper som i dag främst väljer att göra sina inköp på kvällar och på söndagar. Maten, boendet och bilen är mycket tunga bitar i det svenska hushållets levnadsomkostnader. Regeringen strävar efter att bekämpa inflationen och därmed hålla levnadsomkostnaderna nere. Detta sker genom olika ekonomisk-politiska åtgärder, där en aktiv prispolitik har en viktig roll att fylla. På boendeområdet kommer nu skyndsamt att utredas hur övervakningen av prisutvecklingen kan förbättras. Att köpa hus för sig och familjen är för många den största affären under livstiden. Därför är det också viktigt att köparna kan känna trygghet för att de får det de betalar för. Tyvärr är det inte alltid så. Inom regeringen överväger vi därför möjligheten att låta allmänna reklamationsnämnden också behandla ärenden då köpare av småhus upplever att de inte fått vad de utlovats och därför vill få sin sak prövad av en opartisk instans. Ett annat problem är det otillräckliga konsumentskyddet vid köp av begagnade bilar och vid bilreparationer. Vi anstränger oss att finna lösningar också på dessa frågor. Jag vill emellertid slutligen starkt understryka att statsmakternas åtgärder på det konsumentpolitiska området inte kan eller skall ersätta företagens egna ansträngningar att anpassa sitt utbud av varor till konsumenternas önskemål. Företagen har huvudansvar för kommunikationen med konsumenterna. Samhällets åtgärder syftar till att förebygga och lösa problem i de relationerna. Det får inte råda någon tvekan om att ansvaret för produktutveckling och marknadsföring ligger hos företagen själva.

Herr talman! Jag kom till kammaren i akt och mening att få rikta mig till jordbruksministern, som har varit vänlig att lämna ett interpellationssvar. Men när nu remissdebatten har blivit så utdragen att även fredagsmorgonen måste tas i anspråk och då därtill handelsministern har anmält sig som siste talare — förmodligen i avsikt att sätta ett rejält utropstecken efter den här debatten — måste jag be om ursäkt för att jag tänker be att få sätta ett litet frågetecken efter detta utropstecken. De inledande synpunkterna av handelsministern, som ju är en värdefull deklaration av hans och folkpartiregeringens principiella inställning, vill jag gärna stryka under. Det är viktigt att det klargörs hur man ser på konsumenten och konsumentens situation. Såvitt jag förstår vågar man säga att i varje fall handelsministern med den här deklarationen från riksdagens talarstol vill sätta konsumenten i centrum. Men om man ser efter hur verkligheten ter sig för konsumenten i dag och hur den har utvecklats under de år då vi har haft en borgerlig regering, kanske det finns skäl att undra: Försöker man verkligen allvarligt och konsekvent leva upp till den strävan att sätta konsumenten i centrum som man nu deklarerar? Låt mig peka på att situationen för konsumenter och löntagare under de senaste två åren har försämrats påtagligt. Reallönen har minskat med ca 6 96. Den privata konsumtionen har därmed minskat med ca 4 miljarder kronor totalt. Det som drabbat konsumenterna som minskad köpkraft har drabbat handeln som minskad försäljning. Den svåra situationen för handeln blir i långa stycken kännbar också för konsumenterna, löntagarna och samhället i dess helhet. De långsiktiga effekterna kan vidare påverka samhällets utveckling i en inte önskad riktning. Det finns tecken som tyder på det, vågar jag säga. Strukturomvandlingen inom handeln och utslagningen av butiker, framför allt i glesbygd och i vissa områden i tätorterna, kan försämra varuförsörjningen för stora grupper, och då särskilt för de svaga konsumentgrupperna, som handelsministern också ägnade intresse åt i sitt anförande här. Den öppna arbetslösheten inom handeln är redan nu faktiskt högre än genomsnittligt i övriga branscher i landet. Den dolda arbetslösheten ökar kraftigt f.n. — det skall man vara medveten om =— bl.a. genom att timarbetstiden är sned för de deltidsanställda. — Jag skall här inte ta upp någon debatt om principen med deltidsanställning, men vi vet att sådan i stor utsträckning existerar inom handeln. Därför är det kanske ofta så att just sysselsättningsproblemet inom handeln genom denna deltidssituation försvinner i den officiella statistiken. De åtgärder från samhällets sida som hittills genomförts för att trygga varuförsörjningen för utsatta grupper av konsumenter har inte varit tillräckliga. Jag har hävdat detta tidigare i diskussion med handelsministern — både den tidigare handelsministern i den förra borgerliga regeringen och den nuvarande handelsministern — och jag upprepar det vid det här tillfället. Från samhällets sida har också till de olika stödformerna kopplats villkor som i en del fall har varit så restriktiva att de inte kunnat skapa någon större efterfrågan trots att det funnits klara behov av stöd. Det är därför angeläget att samhällets insatser inom varudistributionsområdet ökar, och det bör enligt min mening ske på två vägar: dels genom en förbättrad planering av förutsättningarna för varudistributionen, dels genom en förstärkning av de stödformer som redan tidigare inrättats. En mycket angelägen åtgärd är att kommunerna upprättar varuförsörjningsplaner; det är, som jag ser det, en nödvändighet. En varuförsörjningsplan innebär att man i en kommun som särskilt planeringsunderlag för kommunen redovisar konsumtionsunderlag, antal butiker, lokalisering etc. Alltför många kommuner har ännu icke gripit sig an med det arbetet. I min egen hemkommun Uppsala har nyligen förts en ganska animerad politisk debatt om en varuförsörjningsplan. Det har kommit förslag från den socialdemokratiska representationen i fullmäktige, men de borgerliga har, som det verkar, hittills inte varit villiga att ställa upp för att åstadkomma en varuförsörjningsplan. Just i går läste jag om att det faktiskt finns glesbygdsområden i kommuner av Uppsalas karaktär och det fanns en handelsidkare i ett sådant som avsåg att söka samhällsstöd men inte kunde få det, eftersom det inte finns någon varuförsörjningsplan. Jag har påpekat detta tidigare för handelsministern och hävdat nödvändigheten att kommunen har en obligatorisk skyldighet att klara sådana här problem. Jag vill upprepa det och ställa frågan: Finns det verkligen inte skäl att göra denna varuförsörjningsplan obligatorisk för kommunerna? De stödåtgärder för varudistributionen som hittills inrättats är otillräckliga. Av de medel som anvisats till investeringsstöd för innevarande budgetår har allt förbrukats. Ansökningar på sammanlagt 1,5 milj.kr. har inte beviljats på grund av medelsbrist. Konsumentverket har äskat ett tilläggsanslag på 2 milj.kr. men har, enligt de uppgifter jag erhållit, fått avslag på denna begäran. Det innebär egentligen att ansvariga tjänstemän på konsumentverket sitter maktoch medellösa under första halvåret 1979, medan konsumenterna och handeln får lösa sina problem så gott de kan. Driftstödet på 500 000 kr. har inte rönt någon större efterfrågan. Intresset är mycket svalt om man dömer efter antalet ansökningar — och det är det man är benägen att göra i departementet — trots att det totala underskottet i butikerna samtidigt uppgått till en beräknad kostnad av 80-90 milj.kr. Allt detta tyder på att de stödformer som finns är helt otillräckliga. Det är att bjuda med armbågen. Jag frågar handelsministern: Överväger regeringen att öka resurserna för att stödja de svaga konsumentgrupperna, framför allt i glesbygderna?

Herr talman! Jag är tacksam för det stöd Hans Alsén utlovade för en aktiv konsumentpolitik. Han är beredd att ge regeringen detta stöd när det gäller att förbättra konsumenternas situation. Vi behöver i de frågorna säkert samarbeta över alla partigränser. Viär från regeringens sida medvetna om att vi, på grund av en ekonomiskt oförsiktig politik under första hälften av 1970-talet, haft ett antal besvärliga år, som drabbat alla i det svenska samhället, inkl. konsumenterna. Därför är vi glada över att de åtgärder som trepartiregeringen och den nuvarande regeringen vidtagit ser ut att ge just de resultat som vi eftersträvat, nämligen att vi under våren får en förbättring som också kommer att gälla de breda konsumentgrupperna. Konsumtionen ökar, välståndsutvecklingen ökar, löntagarna får ett ökat utrymme att konsumera mer, omsättningen stiger, vilket också får positiva effekter för handeln. Jag vill starkt understryka att det är väsentligt att handeln får sin situation förbättrad, men att detta sker genom en ökad omsättning och inte framför allt genom en ökad prisnivå. I det här spåret följer att även sysselsättningen är på väg att öka. Och från regeringens sida hälsar vi alla dessa förbättringar med stor glädje och tillförsikt. Till glesbygdsstödet kan vi få tillfälle att återkomma, Hans Alsén, när den regionalpolitiska propositionen presenteras i kammaren. Jag kan försäkra att regeringen är mycket medveten om behovet att bevara en aktiv glesbygdshandel, och det kommer säkert också Hans Alsén att finna när propositionen presenteras. Om obligatoriska varuförsörjningsplaner har Hans Alsén och jag redan bytt många ord. Jag har hävdat att vi tycker det är självklart att de kommuner som har ett behov av varuförsörjningsplaner också skall göra upp sådana planer. Vi är övertygade om att så också sker. I allt fler kommuner finns sådana planer. Vad vi har sagt är att om det finns kommuner där kommunens egna politiker inte upplever att det finns något behov av varuförsörjningsplaner bör inte riksdagen påtvinga dem sådana, utan då bör vi i antibyråkratins namn ha det förtroendet för de folkvalda kommunala politikerna att de själva kan avgöra om det finns ett sådant här behov eller inte. Jag vet att Hans Alsén inte har samma förtroende för kommunalpolitikerna som regeringen. Jag beklagar det. Slutligen vill jag säga att det gläder mig att Hans Alsén liksom regeringen vill värna om sysselsättningen. Jag förstår att det gäller även sysselsättningen för de deltidsanställda inom handeln. Jag vill bara understryka att det då bl.a. förutsätter att man inte på nytt inför något förbud mot fria affärstider, eftersom ett sådant förbud i särskilt hög grad skulle slå mot de deltidsanställda inom handeln.
Herr talman! Jag får väl säga som handelsministern att när det gäller den och den frågan får vi komma tillbaka och ta en debatt när det föreligger en proposition. Någon proposition kan jag inte bestå riksdagen, men motioner har vi som gäller affärstidsfrågan, och jag tycker att debatten just i den frågan får anstå tills riksdagen behandlar de motioner som föreligger. Jag vill inte föregripa den debatten, som jag tror kan bli mer nyanserad. Men jag delar inte handelsministerns uppfattning i princip att helt fria affärstider är det bästa för konsumenterna. Jag vägrar att tro att den tesen håller. Det finns för mycket som pekar på motsatsen, men, som sagt, låt oss återkomma i sak till den debatten. Liksom handelsministern anser jag att det är genom ökad omsättning som vi skall förbättra handelns situation. Ökad omsättning skall då förhoppningsvis vara ett tecken på en förbättrad situation för konsumenterna och konsumenternas möjligheter att skaffa sig de nyttigheter som man under de två senaste åren har tvingats avstå från. Det gäller ju inte alla i det svenska samhället, men det gäller i alltför hög grad just de svaga konsumenterna. Därför är det viktigt att man får riktade insatser som i olika former stöder de svaga konsumentgrupperna. Det har ju vidtagits åtgärder på den punkten — jag är medveten om det. Men för att möta dessa behov är det också fråga om att handeln ges möjligheter att tillgodose de här konsumentgrupperna, som finns bl.a. i glesbygderna. Det är kanske ett litet tveksamt debattknep som handelsministern använder sig av i dag liksom tidigare, när han säger att socialdemokraternas krav på obligatoriska varuförsörjningsplaner innebär ett misstroende mot kommunalpolitikerna. Skall vi i linje med det resonemanget ta bort kravet på hur skolan skall se ut osv.? Det är väl i så fall också ett misstroende mot kommunalpolitikerna. Jag tycker att det är ett resonemang som man inte behöver föra i den här typen av debatt. Det gäller ju att få en likställighet landet över på detta område, så att de konsumenter som bor i en, förlåt uttrycket, något förstockad borgerlig kommun med en besvärande borgerlig majoritet, som inte har känsla för det här — jag vågar påstå att det finns sådana exempel — inte skall behöva lida för det. Det är egentligen det det gäller. Det är alltså ett jämställdhetskrav. Jag kan peka på min egen kommun, även om jag inte vill påstå att den beteckning jag nyss gav gäller för Uppsala kommun, där det finns sådana tendenser, och det drabbar konsumenterna. En majoritet på låt oss säga 55 96 av representationen i fullmäktige kan alltså undanröja möjligheten att de 45 96 som säkert i hög grad representerar just de eftersatta konsumentgrupperna blir tillgodosedda i den form som vi menar är viktig på det här området. Men jag förstår att det i det här avsnittet inte blir någon ändring. Handelsministern har från sin ultraliberala utgångspunkt ingen förståelse för att det kan behövas likformiga regler för att åstadkomma en någorlunda acceptabel jämställdhet. Jag beklagar att handelsministern har låst sig på den punkten. Det skulle vara värdefullt att ta upp en del av det som handelsministern sade om vem som skall avgöra hur produktionen skall styras, vilket innehåll man skall ge åt den produktion som vänder sig till konsumenterna. Här ifrån bänken upplevde jag handelsministerns uttalande så att handelsministern var ganska extrem på den punkten och menade att det är producenterna som helt skall styra produktionen. Jag menar — och det gör jag i hög grad på grund av min erfarenhet från den konsumentkooperativa rörelsen — att det behövs ett samspel mellan konsumenter och producenter för att få fram produkter som väl tillgodoser konsumenternas behov. Det måste ju ändå vara det viktiga i ett samhälle som vårt —-att det är konsumenternas behov som tillgodoses genom den produktion som finns, representerad av olika företagsformer — jag vill gärna stryka under det eftersom jag tror att det är viktigt. Jag tyckte att konsumenten försvann i det här sammanhanget. Och jag kan förstå att handelsministern nu på olika sätt strävar efter att i ökad grad tillgodose de krav som med ökad kraft reses från olika håll representerande producenterna. Det finns exempel på det under senare tid. Man tycks på producenthåll vara oroad över att konsumenterna genom samhälleliga organ och sina egna organisationer i ökad grad skulle ges möjligheter att få en produktion som — jag sade det tidigare och upprepar det — är i linje med konsumenternas behov. Är inte det en riktig linje, herr handelsminister, att det är konsumenternas behov som får styra produktionen? Vi har så många exempel på att producenter producerar sådant som ingen konsument rimligen har behov av men som man med förförisk reklam kan få människor att köpa och köpa över sin förmåga.

Herr talman! Hans Alsén uppfattade uppenbarligen inte det jag sade i inledningen av mitt anförande: ”Målet är att konsumentens önskemål skall styra produktionen av varor och tjänster och att konsumenten på ett enkelt och effektivt sätt skall kunna göra sig hörd och hävda sin rätt då problem uppstår.” Det är alltså utgångspunkten för den liberala regeringens konsumentpolitik.

Om vi är överens på den punkten finns det heller ingen anledning till fortsatt polemik. Om vi skiljer oss i uppfattningarna på den punkten vore jag tacksam om herr Alsén ville meddela på vilket sätt vi skiljer oss. När det gäller den av oss båda så genomdiskuterade frågan om de obligatoriska varuförsörjningsplanerna konstaterar jag att herr Alsén flyttar sitt misstroende från de kommunala politikerna till väljarna. Det är väljarna som inte har förstånd att välja de personer som till skillnad från de förstockade kommunalpolitiker som härskar i vissa kommuner skulle kunna genomföra de obligatoriska varuförsörjningsplaner som herr Alsén önskar. Jag har alltjämt en större tilltro, inte bara till de kommunala politikerna, herr Alsén. Jag har också alldeles uppenbart en större tilltro till väljarna. Det måste jag konstatera med tillfredsställelse för mig själv och med beklagande med avseende på herr Alsén. Herr Börjesson ville inte diskutera affärstiderna, och sedan gjorde han det. Han nämnde att enligt B-förslaget skulle man ge småbarnsföräldrar och andra några timmar då och då för att kunna handla. Det måste ge konsumenten tillräckliga möjligheter, sade herr Börjesson. Det är också ett uttryck för den översåtsvilja som för en liberal — även om man på intet sätt vill beteckna sig som ultraliberal — framstår såsom mindre tillfredsställande. Det är alltså inte de enskilda människorna som genom sitt faktiska handlande kan tala om när de behöver handla, utan det kan herr Börjesson och några stycken till i en affärstidskommitté! De kan klara ut att de och de tiderna skall det vara öppet — det räcker. Sedan behöver inte konsumenten någonting annat. Herr Börjesson kan avgöra det för småbarnsföräldrar, för människor som arbetar på sjukhus, för skiftesarbetare i industrier och gruvor, osv. Han känner till vad de har för behov, och han kan avgöra det för dem. — Det tycker alltså inte vi. De anställda i de söndagsöppna och kvällsöppna affärerna har säkerligen ett intresse av att värna om sin anställning. Även om dessa grupper är små i förhållande till Handelsanställdas förbund totalt, är jag övertygad om att herr Börjesson kommer att få höra samma sak av dem som herr Börjesson nu har fått höra av mig, om de får tillfälle att ge uttryck för sin mening. De kommer att uttrycka sin starka önskan att behålla sitt arbete.
Herr talman! När jag nu hör handelsministern upprepa valda delar av sitt anförande är jag beredd att konstatera att vi inte alls ligger långt ifrån varandra när det gäller konsumentens rätt och möjligheter att vara den centrale när det gäller det som produceras för vederbörandes behov. Jag är glad att notera att jag kanske fäste större avseende vid det andra ledet av resonemanget än vad jag borde ha gjort och har därför att notera att vi i många stycken har samma värderingar. Eftersom vi nu försöker stimulera varandra till att komplettera oss skulle jag värdesätta om handelsministern ville uttrycka någon synpunkt på de organiserade konsumenternas sätt att försöka lösa det här. Jag tänker då på de 1,9 miljoner människor här i landet som organiserat sig i en egen organisation, där man försöker ha den kommunikation mellan konsumenter och producenter som handelsministern efter vad jag förstår sätter värde på. Det är konsumenter som förutom att tillvarata sina intressen via en intresseorganisation också upprätthåller såväl distribution som produktion för konsumenternas behov. Jag skulle vilja veta hur handelsministern ser på det — det framgick inte av det här anförandet, och jag har inte så ofta hört handelsministern uttala sig på den punkten. Om handelsministern är beredd att göra det denna fredagsmorgon skulle jag sätta värde på det. Sedan kan vi fortsätta debatten om hur vi ser på kommunalpolitiker och deras möjligheter att förstå och ta konsekvenserna av de behov som jag menar föreligger av obligatoriska varuförsörjningsplaner. Jag uttalade mig inte om väljarna — det är litet svårt att göra det i en sådan här fråga. Jag har deltagit i åtskilliga kommunala valrörelser, vågar jag påstå. Och jag har mycket sällan upplevt att politiker, i synnerhet på den borgerliga kanten, tagit upp de här frågorna med väljarna. Jag har sett väldigt litet av det i den kommunala debatten. De väljare som sagt ja till borgerliga politiker av olika kulörer har säkert sällan i det sammanhanget tänkt igenom hur man från de borgerliga partiernas sida ställer sig just till den här speciella frågan. Vad jag har talat om och vad jag avsåg när jag gjorde mina procentuella värderingar om förhållandena i kommunerna var alltså den kommunala representationen som den ter sig i fullmäktigeförsamlingar och icke i valmanskåren. Jag anser att det är värdefullt att få göra det förtydligandet.
Herr talman! Jag konstaterar att det i fråga om varuförsörjningsplanerna alltjämt finns en skillnad — och det var inte oväntat — mellan herr Alsén och mig. Herr Alsén sade förut att det är de kommunala politikerna i vissa kommuner som inte har förstånd att göra det som herr Alsén tycker att de skulle göra, och nu fråntar han väljarna deras ansvar. Jag anser inte att man kan göra det, utan det är väl ändå så att de kommunala politikerna är utsedda av väljarna. Enligt herr Alsén skulle väljarna tydligen ha utsett personer som är så förstockade att de inte har förstånd att på bästa sätt ta till vara väljarnas intressen. Jag har alltså den uppfattningen att man skall ha respekt för de personer som väljarna, som jag också har respekt för, har utsett.

När det gäller herr Alséns första fråga till mig, nämligen om min syn på, som jag tror mig förstå att han menade, konsumentkooperationen, så vill jag säga att jag, som varit medlem av konsumentkooperationen sedan jag var 16-17 år, dvs. de senaste 30 åren av mitt liv, har mycket stor respekt för det sätt på vilket konsumentkooperationen bedriver sin verksamhet. Kooperationen har i många fall lyckats genomföra samspel mellan konsument och producent som jag anser är mycket bra och som jag skulle vilja se på andra håll. Jag vill därmed inte säga att den i alla avseenden har varit perfekt. Jag tror inte att herr Alsén heller vill göra det. Men den är ett värdefullt och viktigt led i den svenska tillverkningen och konsumtionen och i relationen mellan tillverkare och konsument.
Herr talman! Jag börjar bli riktigt glad över att jag av en tillfällighet hamnade i kammaren vid den här tidpunkten och att jag fick åhöra handelsministern i olika repriser; de senare sätter jag stort värde på. Jag vill gärna säga till handelsministern, när han uttalar sitt omdöme om kooperationen, att jag är starkt medveten om att den liksom allt mänskligt i detta samhälle har sina brister. När det sedan gäller kommunalpolitikernas beteende eller de människor som sitter i denna kammare, möjligen också i regeringen, så arbetar vi självfallet på att komma till rätta med de brister som finns.

Herr talman! Hans Alsén har frågat mig om regeringen avser att i någon form ingripa i idrottsrörelsens handläggning av dopingproblemen — främst nyttjandet av kraftuppbyggande hormoner, s.k. anabola steroider. Jag vill först framhålla att regeringen ser mycket allvarligt på det växande bruket av dopingmedel, särskilt anabola steroider. I medvetande om problemets vikt har den svenska idrottsrörelsen seriöst tagit upp frågan. Även i andra länder har dopingproblemen och följderna av dopingbruk uppmärksammats. Förslag till åtgärder har börjat ta form. Man är på många håll medveten om att en effektiv lösning av dopingproblemen kräver bred internationell samverkan. Av det sagda framgår att jag anser att idrottsrörelsen också såsom en internationell företeelse bör ha det huvudsakliga ansvaret för att lösa dopingproblemen. Detta utesluter självfallet inte att samhället tar sin del av ansvaret. Idrottsrörelsen behöver samhällets stöd för att åtgärder mot missbruket skall bli framgångsrika. Detta gäller t.ex. resurser för forskning kring dopingbrukets konsekvenser och förekomst samt för analys av dopingprov. Samhället kan också bidra med informationsåtgärder mot dopingbruket. Det finns enligt min mening inga skäl för regeringen att ingripa i idrottsrörelsens handläggning av dopingproblemen. Vår strävan bör vara att ge idrottsrörelsen fortsatt stöd i dess arbete med att lösa denna viktiga uppgift.

Herr talman! Vi riksdagsledamöter har till god vana att artigt tacka vederbörande statsråd för svaret, även om vi mera sällan har anledning att känna oss helt tillfredsställda med svarets innehåll. När jag nu tackar jordbruksministern för hans interpellationssvar, så gör jag det — jag vill gärna säga det — med ärlig och uppriktig uppskattning av innehållet. Det är angenämt att ibland få uttrycka sig så. Jag ser i svaret ett klarläggande principuttalande av stor vikt. Jag tänker då på avslutningen, där jordbruksministern säger: ”Det finns enligt min mening inga skäl för regeringen att ingripa i idrottsrörelsens handläggning av dopingproblemen. Vår strävan bör vara att ge idrottsrörelsen fortsatt stöd i dess arbete med att lösa denna viktiga uppgift.” Jordbruksministern ger mig därmed helt rätt i att idrottsrörelsen — som en fri och självständig folkrörelse — har att ansvara för handläggningen av sina dopingproblem, givetvis på samma ansvarsfulla sätt som man handlägger övriga frågor. Bakgrunden till min interpellation var vissa uttalanden av folkpartiregeringens nytillträdde konsult — om jag får uttrycka mig så — för idrottsfrågor. Mot bakgrund av det nu föreliggande svaret har jag ingen anledning att orda mera om detta. Det känns däremot angeläget, herr talman, att med skärpa understryka det allvarliga i de dopingproblem som existerar på vissa håll inom idrotten. Jag tycker att det är viktigt att säga att det är på vissa håll inom idrotten — detta är ju ingen allmän företeelse inom idrottsvärlden. För att komma till rätta med dessa missförhållanden krävs betydande insatser, såväl förebyggande som kontrollerande. Jag vill peka på det stora ansvar som idrottsledarna har i detta sammanhang, framför allt gentemot den unga generationen inom idrotten, men självfallet också gentemot idrottsutövare över huvud taget. Ledaransvaret är mycket stort på detta område. Det finns tyvärr vissa tecken som tyder på att också unga människor, i ungdomligt oförstånd och i strävan efter idrottsliga framgångar, ger sig hän åt ett missbruk på detta område — och det är oerhört allvarligt. Jordbruksministern och jag är nu helt överens om att det är idrottsrörelsen som bär ansvaret för denna frågas vidare handläggning. Idrottens företrädare har också i praktiken visat att de inser frågans allvar och är beredda att ta sitt ansvar. Jag har framför mig en samling minnesanteckningar från ett möte den 18 december 1978 med Riksidrottsförbundets arbetsgrupp för dessa frågors hantering. Där klarläggs i olika punkter de insatser som pågår och de som man planerar på olika områden. Det är en ganska betydande aktivitet på gång. Det gäller också — och det är glädjande — det internationella samarbetet, vilket inte är minst viktigt. De nordiska förbunden har kommit i gång bra och har utvecklat sitt samarbete på ett föredömligt sätt. RF:s arbetsgrupp arbetar på att åstadkomma ett handlingsprogram i dopingfrågor inom idrotten. Programmet skall föreläggas riksidrottsmötet i år. Men självfallet är det så, som jordbruksministern säger, att det här krävs medverkan från samhället i olika former. Jag vill då notera och gärna till protokollet än en gång läsa in det som jordbruksministern säger i sitt svar: ”Idrottsrörelsen behöver samhällets stöd för att åtgärder mot missbruket skall bli framgångsrika. Detta gäller t.ex. resurser för forskning kring dopingbrukets konsekvenser och förekomst samt för analys av dopingprov. Samhället kan också bidra med informationsåtgärder mot dopingbruket.” Jag tycker det är riktigt och värdefullt att stryka under detta. Och låt mig bara avsluta med en liten fråga till jordbruksministern: Kan man tänka sig att samhället — genom jordbruksdepartementet då i första hand — kommer att generöst medverka för att ge det här stödet? Jag tror att det kommer. Även om idrottsrörelsen ju på många sätt har ledare som praktiskt taget över hela linjen ställer upp oavlönat och ideellt, så är det många kostnader förknippade med detta. Kan man förvänta sig en generös behandling av de kostnadsposterna från regeringens sida?
Herr talman! Jag har helt nyligen tagit del av redogörelser för de åtgärder som idrottsrörelsen själv ämnar vidta och av det handlingsprogram man söker få fram för att komma till rätta med dopingproblemen, och jag sätter stort värde på det. När det sedan gäller samhällets stöd till idrottsrörelsen för att möta dopingmissbruket, så kan det ske genom en ökad kontroll av preparatförskrivning, och det är en uppgift för de hälsovårdande myndigheterna. Det förekommer, som vi vet, också införsel av dopingpreparat från andra länder, utan registrering i Sverige, och sådan smuggling av preparat kan självfallet vara mycket svår att komma till rätta med. Men där har de kontrollerande organen i samhället en huvuduppgift, och de bör självfallet samarbeta med idrottsrörelsen för att komma till rätta med hanteringen. De hälsovårdande myndigheterna kan även ta ett ansvar för en utökad kontrolloch diagnosverksamhet när det gäller förekomsten och användandet av dopingpreparat t.ex. i samband med hälsokontroller. Vidare kan samhället på olika sätt i samråd med idrottsrörelsen medverka till en utökad kontroll av dopingpreparatens förekomst, exempelvis i samband med tävlingar och träning. Jag vill med glädje notera, herr talman, att vi här är helt överens om att det måste ske ett samarbete och en samverkan mellan å ena sidan samhällets hälsovårdande och kontrollerande organ och å andra sidan idrottsrörelsen själv.